Herr talman! Jag hävdar bestämt att någon praxis inte har brutits. Regeringen är angelägen om att mycket snabbt, inom de ramar som är givna av tidigare fattade riksdagsbeslut, kunna göra en översyn av presstödet. Jag vill också påpeka att direktiven till utredningen ännu inte är utfärdade.
Herr talman! Jag vet inte hur mycket statsrådet Göransson har sysslat med presspolitiska frågor tidigare. Men om han hade gjort det, tror jag att han hade varit medveten om att det är litet svårt att pressa in förslag som syftar till att förändra hela situationen när det gäller annonsbladen och liknande, som ju explicit nämns i detta sammanhang, inom ramen för nuvarande presspolitik. Själva problemet är ju att annonsbladen i praktiken inte berörs av den nuvarande presspolitiken. I praktiken har det skett väldigt litet på det området. Det är just framväxten av annonsblad som leder till att man ser sig föranlåten att se över detta. Det går alltså inte att inom ramen för nuvarande presspolitik göra allt det som statsrådet Göransson här talar om. Men frågan kvarstår ju, och det är den jag vill ställa och som kommer att ställas, herr Göransson, under den närmaste tiden: Tror verkligen statsrådet Göransson att det kommer att bli lätt att få till stånd en samverkan mellan t.ex. borgerlig press och socialdemokratisk press under den närmaste tiden, när de borgerliga partierna inte ens får vara med och utreda detta i riksdagen, i en parlamentarisk utredning? Herr Göransson talar om att regeringen är angelägen att få fram snabba besked. Nu är det faktiskt inte regeringen som bestämmer, utan riksdagen och de enskilda tidningsföretagen.
Herr talman! Regeringen är angelägen om att kunna redovisa en utredning snabbt. Det är den för riksdagens skull och för pressens skull. När jag uttalade förvåning över Anders Björcks reaktion var det naturligtvis bl.a. därför att riksdagen tidigare har tagit ställning till och begärt en annonsbladsutredning, som den föregående regeringen lade fram direktiv till. Tvåpartiregeringen gav uppdraget åt en särskild utredare — det var inte någon parlamentarisk utredning som förutsågs i det stycket. Jag har svårt att föreställa mig att en utvidgning som gäller den tekniska samverkan mellan tidningsföretagen skulle till den milda grad dramatisera frågan. Jag tror att en expertutredare med god kunskap om området har de bästa förutsättningarna att prestera ett snabbt resultat.
Herr talman! Den utredning som tvåpartiregeringen presenterade direktiven till den 16 september, dvs. tre dagar före valet, handlade om delvis andra saker än det som statsrådet Göransson nu vill låta utreda — med all rätt, tycker jag, därför att det är inget fel i att man tar upp dessa frågor. Men det var en helt annan utredning än vad det nu handlar om, det kan jag försäkra. De direktiven är ju offentliga, så det är ganska lätt att konstatera det, om man skall jämföra med den inriktning som herr Göransson här har angett. Då handlade det framför allt om annonsblad — nu handlar det om samverkan på, såvitt jag kan förstå, ett mycket bredare fält. Jag vill upprepa min fråga till statsrådet Göransson: Tror statsrådet Göransson att man på detta sätt bäddar för en större förståelse för samverkansfrågor eller inte? Avslutningsvis: Detta med en expertutredning låter bra. Den som i någon mån har sysslat med presspolitik vet att det handlar om betydligt mer komplicerade saker än rena expertutlåtanden.

Herr talman! Staffan Burenstam Linder har frågat mig om jag har någon kommentar till uppgifterna att företrädare för industridepartementet har som rutin att framföra synpunkter och önskemål vad avser olika konkreta affärsbeslut i de statliga företagen och om jag anser att sådana rutiner befrämjar utvecklingen inom dessa företag. Enligt 8 kap. 6 § aktiebolagslagen är det bolagets styrelse och VD som svarar för förvaltningen av bolagets angelägenheter. Aktieägarnas rätt att besluta i bolagets angelägenheter kan endast utövas vid bolagsstämman enligt de regler som gäller för denna. Det är sålunda inte möjligt för representanter för regeringen eller departementet att besluta i de statliga bolagens angelägenheter annat än som företrädare för ägaren vid bolagsstämma. Vid sidan av bolagsstämman förekommer det inte heller någon ordergivning från staten. En styrelse eller verkställande ledning får däremot ofta förslag rörande bolaget från olika intressenter såsom kunder, leverantörer, anställda, banker, stat, kommuner och ägare. Det kan inte betraktas som felaktigt eller stridande mot god sed att det för de statliga företagen ansvariga statsrådet framför synpunkter till en företagsledning. Dessa synpunkter utgör inte annat än förslag som kan godtas eller förkastas av bolagets ledning. Synpunkter av detta slag förekommer dock inte på långt när så ofta att de kan betraktas som rutin och endast efter en mycket noggrann lämplighetsavvägning. Informativa kontakter mellan det ansvariga statsrådet eller tjänstemän vid departementet å den ena sidan och statliga bolag å den andra förekommer dock löpande. Detta är värdefullt bl.a. för att regeringen skall kunna bilda sig en uppfattning om konsekvenserna i industri-, sysselsättningsoch regionalpolitiskt hänseende av åtgärder som man vidtar eller planerar i bolagen. Jag vill också understryka att många företagsledningar sätter stort värde på möjligheten att få kontakta departementet för att få information och synpunkter från departementets expertis inom olika områden. Sammanfattningsvis är kontakterna mellan departementets företrädare och de statliga bolagen oftast nödvändiga för båda parter och till nytta för berörda företag.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret och för kommentarerna till uppgifterna att företrädare för industridepartementet har som rutin att framföra synpunkter och önskemål vad beträffar olika konkreta affärsbeslut i de statliga företagen. Det finns förvisso behov av en dialog mellan departement och statliga företag. Ägaren staten måste också kunna visa handlingskraft i de frågor som det åligger ägaren att utöva inflytande på. Problemet ligger dock inte på de punkterna. Problemet är att staten som ägare kommer att sammanblanda sina funktioner som ägare och som politisk instans. I den proposition om Statsföretag som statsrådet Carlsson själv framlade i höstas påpekas att de statliga företagen skall skötas affärsmässigt, men de kommentarer som kommer från staten/ägaren har ofta inte med affärsmässighet att göra. Därför vill jag också säga att det är litet oegentligt att tro att de synpunkter som kommer från statsmakten bara är förslag som kan godtas eller förkastas av bolagets ledning. Jag tror att det är en orealistisk syn på hur olika synpunkter som framförs uppfattas ute i företagsamheten. Sedan finns det ytterligare ett problem, herr talman, nämligen att löpande synpunkter av detta slag kan bli mycket besvärande vid skötseln av ett företag, om synpunkterna inte återspeglar affärsmässig kompetens. Utan att vilja förolämpa någon på industridepartementet vill jag göra gällande att där saknas — och jag vill understryka att det ligger i sakens natur — det affärskunnande som behövs för att ge vettiga löpande synpunkter till styrelserna. De som sysslar med industripolitik brukar överskatta politikers och ämbetsmäns förmåga att styra företag och att leda en dynamisk utveckling i näringslivet. Jag tror att man där kan finna åtminstone något av förklaringen till att statliga företag har så pass stora problem som de har. Min fråga avsåg att i viss utsträckning efterhöra i vad mån statsrådet Carlsson hade en känsla för att här finns reella problem, som man måste uppmärksamma, om man skall kunna få de statliga företagen att fungera bättre. Herr talman! Jag tycker att statsrådets svar var vettigt så långt som det sträckte sig, men jag tyckte inte att det sträckte sig till att omfatta de Nr 64 grundläggande problemen. Torsdagen den

Herr talman! Karin Ahrland har frågat jordbruksministern vilka åtgärder regeringen vidtar i den nu uppkomna situationen när satelliten Kosmos 1402 väntas störta. Frågan har överlämnats till mig. Jag vill inledningsvis framhålla att sannolikheten för att satelliten skall störta i Sverige bedöms som mycket liten. Regeringen har redan vidtagit åtgärder för den händelse Kosmos 1402 skulle störta i Sverige. Länsstyrelserna har fått i uppdrag att meddela förordnanden och föreskrifter med stöd av 13§ lagen om skyddsåtgärder vid olyckor i atomanläggningar m.m. De länsstyrelser som inte redan har personalberedskap för sådana olyckor skall genast utse befattningshavare som får besluta i länsstyrelsens ställe. Regeringen har vidare uppdragit åt överbefälhavaren att sammanställa information om satellitens färd och dess återinträde i atmosfären. Överbefälhavaren skall hålla statens strålskyddsinstitut fortlöpande underrättat om händelseutvecklingen. Strålskyddsinstitutet har fått i uppdrag att planlägga och att vid behov besluta om översiktlig spaning efter radioaktivt material från Kosmos 1402. Strålskyddsinstitutet svarar för att berörda länsstyrelser larmas. Strålskyddsinstitutet och statens brandnämnd har fått i uppdrag att ge råd i strålskyddsfrågor m.m. till länsstyrelserna och de kommunala brandförsvaren som medverkar i skyddsåtgärderna. En särskild beredskapsgrupp inom regeringskansliet har tillsatts för att följa händelseutvecklingen och vid behov lägga fram förslag till ytterligare åtgärder från regeringens sida. Herr talman! Jag vill slutligen nämna att vi har tagit kontakt med de sovjetiska myndigheterna för att få så mycket upplysningar som möjligt på de punkter som kan vara av betydelse för de svenska beredskapsåtgärderna.

Herr talman! Jag tackar för svaret och för att det, tack vare att vi äntligen fått en försvarsminister, i alla fall kom innan satelliten hunnit ramla ned. Jag skall också gärna erkänna att jag inte har anledning att framföra någon kritik mot regeringen i det här fallet. Jag tycker att regeringen agerade snabbt och effektivt. Jag hade skrivit min fråga på måndag förmiddag och hörde på nyheterna på kvällen att regeringen redan hade vidtagit åtgärder. Men låt mig ändå få komma med några kommentarer. Nu finns det ett 7n regeringsbeslut om beredskap för åtgärder ifall Kosmos 1402 störtar på svenskt territorium. Den beredskapen är alltså knuten direkt till Kosmos 1402. Men den här situationen är egentligen inte ny. Som bekant störtade Kosmos 954 i Canada 1978. Bara satelliternas nummer säger ju en del om det stora antal satelliter som far runt ute i rymden. Det betyder att mycket skrot av den här sorten far runt vår jord. Det är alltså dags att fråga sig om det inte krävs permanenta bestämmelser för beredskap mot olyckor som kan hända när urandrivna satelliter förolyckas. Jag vet att FN:s rymdkommitté arbetar med en konvention mot användandet av uran som drivkälla för satelliter, och jag utgår från att Sveriges regering driver på i den frågan. Hittills har det arbetet — tyvärr — varit resultatlöst. Med kännedom om vissa stormakters inställning härvidlag lär det ta tid, innan det blir något resultat — om det nu blir något sådant. När vi nu har den vetskapen och när vi vet att riskerna för olyckor av nämnda slag faktiskt är större än riskerna för olyckor vid kärnkraftverk, är det rimligt att fråga sig: Krävs det inte permanenta bestämmelser för en beredskap på området? Vi har en omfattande beredskap när det gäller kärnkraftverken, och det är klart att skulle en olycka mot förmodan inträffa vid ett svenskt kärnkraftverk, blir följderna troligen oändligt mycket mera omfattande än följderna av en olycka med Kosmos 1402 skulle bli. Men vi vet inget om hur stora satelliterna kan bli i framtiden, och vi har ingen permanent beredskap. I de län där kärnkraftverken ligger är det i dagens läge självfallet mycket lättare än det är i övriga län att snabbt sköta räddningsplaneringen. Jag undrar: Har försvarsministern försäkrat sig om att de länsstyrelser som inte redan har personalberedskap har hunnit utse de ansvariga befattningshavare som försvarsministern nämnt? Vidare: Är regeringen beredd att åtminstone överväga att införa permanenta bestämmelser för beredskapsplanläggning över hela landet? Jag tycker att situationen talar för det. Jag står inte här och talar för att skrämma upp någon, herr talman, och jag är överens med försvarsministern om att det är högst osannolikt att en satellit som skall spana i havet faktiskt faller ned här. Men jag vet att många människor känner stor oro, och det får vi inte nonchalera. Det kan således vara nödvändigt med informationsberedskap.
Herr talman! Karin Ahrland frågade mig om vi har fått in rapporter om huruvida länsstyrelserna har utsett handläggare för dessa frågor. Svaret blir: Vi har fått in rapporter från länsstyrelser om att sådana utsetts. Satelliter av aktuellt slag började användas 1967, och ungefär 25 satelliter av den här typen har sänts upp av Sovjetunionen. I FN:s rymdkommitté — som jag själv har viss erfarenhet av — har vi tagit upp frågor som har att göra med sådana här satelliter för att få till stånd internationella regler och ett internationellt samarbete beträffande informationen när det är risk att olyckor av det här slaget skall hända. Det finns alltså klara beslut i FN om att man skall samarbeta. Men samtidigt ser vi att vi när det gäller implementeringen av dessa beslut har vissa svårigheter. Jag tycker att vi nu skall ta vara på erfarenheterna av vår planläggning och avvakta och se vad som händer. Det är med utgångspunkt i de erfarenheterna som vi sedan skall planlägga för fortsättningen.
Herr talman! Jag uppfattar försvarsministerns svar så, att han är överens med mig om att vi tyvärr måste vara beredda på att ha en planläggning för framtiden.

Herr talman! Anita Bråkenhielm har ställt följande frågor till mig: ”rättigheter kränkta just för att de försökt hävda dem? 2 Anser utrikesministern det möjligt att ESK-förhandlingarna över huvud taget.skall kunna genomföras, om inte en större vilja visas från de bakom Helsingforsdokumentet stående nationerna att efterleva avtalet? Låt mig till en början besvara den första frågan. Anita Bråkenhielm beskriver i interpellationen den förföljelse och de trakasserier som drabbat de medborgargrupper som bildats i Sovjetunionen för bevakande av Helsingforsdokumentets efterlevnad. Dessa gruppers verksamhet har till slut nära nog omöjliggjorts genom de sovjetiska myndigheternas aktiva ingripanden. Den svenska regeringen har vid olika tillfällen uttalat sin djupa oro över medborgarrättskämparnas situation i Sovjetunior. en. Särskilt allvarligt är att de personer i Sovjetunionen som varit uppriktiga nog att begära ett genomförande av de principer och bestämmelser som finns nedlagda i slutdokumentet från Helsingforskonferensen om säkerhet och samarbete i Europa för den skull har drabbats av våldsam förföljelse. Svenska uttalanden i denna sak har gjorts både i internationella sammanhang och direkt till företrädare för den sovjetiska regeringen. Vid ESK:s uppföljningsmöte i Madrid, som inleddes redan i november 1980 och som ännu långt ifrån avslutats, har den svenska delegationen konsekvent arbetat för att slutaktens princip om mänskliga rättigheter och grundläggande friheter verkligen efterlevs och ges ett konkretiserat innehåll. I debattinlägg, genom stöd åt framlagda förslag och i redigeringsoch medlingsarbete har den aktivt verkat i denna riktning. Vid öppnandet av Madridmötets sjätte session i november 1982 uttalade den svenske delegationschefen skarp kritik mot undertryckande i Östeuropa av grupper och individer som försöker hävda slutaktens bestämmelser i sina hemländer. Vid en överläggning den 15 december 1982 med den sovjetiska delegationen tog den svenska delegationen igen upp frågan om behandlingen av Helsingforsgrupperna i Sovjetunionen. Låt mig tillägga att vid Madridmötets senaste session framlade 17 västländer ett förslag till ändring av den kompromisstext till slutdokument från Madrid som åtta neutrala och icke alliansanslutna stater tidigare framlagt, ett förslag som syftar till en tydligare markering av individens rätt att uttrycka sin syn på sin regerings sätt att genomföra slutaktens bestämmelser. Den svenska delegationen uttalade i ett inlägg den 25 november 1982 sitt stöd för detta ändringsförslag. Vad beträffar Anita Bråkenhielms andra fråga vill jag allmänt erinra om att Madridmötet haft och alltjämt har två huvuduppgifter: att granska slutaktens genomförande och att söka nå enighet om preciseringar och förbättringar av slutaktens innehåll. En grundlig genomgång av staternas praxis i fråga om Helsingforsdokumentets tillämpning har kunnat genomföras. Den andra huvuduppgiften har däremot hittills inte kunnat fullgöras. Mötet har nämligen i hög grad präglats av konfrontation mellan öst och väst, särskilt i den polska krisens spår. Vad Madridmötet till sist kan resultera i är i dag svårt att sia om. Slutdokumentet från Madrid måste emellertid antas genom ett enhälligt beslut av samtliga 35 deltagarstater. Alla beslut i ESK a kräver samstämmighet. Den svenska delegationen kommer även i fortsättningen att verka för att slutresultatet från Madrid blir substantiellt och balanserat, dvs. att det också skall innehålla klara uttalanden om och preciseringar av principen om mänskliga rättigheter. ESK-processens möjligheter att överleva beror nämligen såväl på graden av slutaktens efterlevnad som på möjligheterna för deltagarstaterna att enas om ett slutresultat av den typ jag nämnt.

Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på min interpellation. Även om jag här måste begära konkretiseringar på vissa punkter, konstaterar jag med tillfredsställelse att man kan tolka tonen i vad utrikesministern har sagt så, att även den nya svenska regeringen ser ytterst allvarligt på hur Sovjetunionen och dess allierade i Östeuropa förföljer och trakasserar de medborgargrupper som försöker hävda Helsingforsavtalet i sina hemländer. I Helsingforsavtalet tillkännager de 35 stater som undertecknat dokumentet sin föresats att respektera och i praktiken tillämpa dess innehåll.

Allmänheten i vårt land har trots vår oinskränkta press-, åsiktsoch yttrandefrihet ringa kännedom om innehållet i Helsingforsavtalet, kanske därför att det hos oss varit självklart just med åsiktsoch yttrandefrihet och med vilja till fred och samförstånd. Det var alltså inga nyheter som presenterades 1975. En annan sak är att just denna ouppmärksamhet är en fara. Vi kanske bör akta oss, så att vi inte en dag plötsligt slarvat bort våra mänskliga rättigheter utan att upptäcka det innan det var för sent. Olika i dag aktuella ingrepp i den enskildes integritet manar till vaksamhet — men det är inte det vi skall debattera i dag. I fokus måste vi i denna debatt ställa folk, även i vår världsdel, som lever under skrämmande förhållanden vad gäller elementära mänskliga rättigheter. Säkert var det symtomatiskt att Helsingforsavtalet väckte desto större uppmärksamhet i Sovjetunionen. Pravda publicerade avtalstexten i dess helhet på en hel förstasida. Mycket snart bildades i Moskva medborgargruppen för övervakande av efterlevnaden av avtalet. Det är bl.a. denna grupps öde som föranlett min interpellation. Moskvagruppen är nu upplöst sedan 49 av dess medlemmar försatts i exil eller befinner sig i arbetsläger, fängelse eller på mentalsjukhus — detta helt på grund av sitt engagemang för ett avtal som deras eget land har undertecknat. Gruppensledare Jurij Orlov har dömts till sju års arbetsläger, följt av fem års förvisning. Han är svårt sjuk. Anatoly Sjtjaranskijs, en annan av gruppens medlemmar, är i fängelse, svårt medtagen efter en hungerstrejk som inletts till följd av att han vägrats de i den sovjetiska lagen inskrivna rättigheterna att kommunicera med sin familj. Nyligen meddelades i ett telefonsamtal att Sjtjaranskijs bror i Moskva fått kontakt med hans hustru, som lever i exil. Brodern har tillsammans med Sjtjaranskijs mor gjort ett nytt försök att besöka honom i fängelset i Chistopol. Fängelsedirektören Romanov meddelade att besökstillståndet måste utfärdas av myndigheterna i Moskva, varefter brodern reste tillbaka till Moskva endast för att av myndigheterna få beskedet att all beslutanderätt i denna fråga ligger på fängelsedirektören Romanov. Modern sitter kvar i Chistopol och får fortfarande beskedet att beslutet skall fattas i Moskva.

Detta att Nr 64 varje myndighet hänvisar till någon annan, att A hänvisar till B, som hänvisar Torsdagen den tillbaka till A, gör att en effektiv mur utestänger människor från möjligheten 20 januari 1983 att ens få reda på om, hur eller varför deras fall hanteras alls, om det nått beslutsfattares kännedom, blivit föremål för prövning över huvud taget eller hur man skall bära sig åt för att få veta vad man anklagas för. Svåra brott mot de mänskliga rättigheterna begås i många länder i världen. Speciellt upprörande är det dock när dessa rättigheter systematiskt förtrampas i länder som undertecknat Helsingforsdokumentet, t.ex. Polen, Turkiet och Sovjetunionen. Övergreppen mot enskilda vilkas enda brott är att de engagerat sig för ett avtal, som deras eget land skrivit under förefaller mig vara just en sådan enskild händelse som enligt den s.k. Bodströmsdoktrinen bör bli föremål för svenskt ingripande. Utrikesministerns närmaste man, kabinettssekreterare Schori, har nyligen varit i Moskva. Regeringen har varit anmärkningsvärt tystlåten om sina mellanhavanden med Sovjetunionen från jultid och framåt. Jag vet att kabinettssekreteraren före sin avresa samtalade med medlemmar ur den svenska Helsingforskommittén. Jag vill fråga utrikesministern: Vilka framställningar angående de fängslade förkämparna för efterlevnad av Helsingforsavtalet gjorde Schori under sitt Moskvabesök? Och vilket svar fick han? — Jag antar att en representant på hög nivå från ett enligt uppgift vänskapligt sinnat land inte hänvisas mellan A och B utan att få svar, utan verkligen kan få tillfälle att träffa någon som har något besked att ge och inte behandlas som en vanlig sovjetmedborgare. Utrikesministern säger också i sitt svar, att den 15 december tog den svenska delegationen i Madrid upp frågan om behandlingen av de sovjetiska Helsingforsgrupperna med den sovjetiska delegationen. Jag vill fråga: Vad svarade den sovjetiska delegationen? Så till min andra fråga, som egentligen spänner över mycket vidare perspektiv än den första, över vidare perspektiv än enskilda människors nog så behjärtansvärda öde. Jag frågade i interpellationen: Anser utrikesministern det möjligt att ESK-förhandlingarna över huvud wu taget skall kunna genomföras om inte en större vilja visas från de bakom Helsingforsdokumentet stående nationerna att efterleva avtalet? Jag tycker att utrikesministern något glider undan den frågan. Han påpekar att en grundlig genomgång av staternas praxis i fråga om Helsingforsdokumentets tillämpning har kunnat genomföras. Han säger försiktigtvis inget om det skrämmande resultat denna genomgång har visat — men jag har här tagit upp några exempel. Han konstaterar sedan att den andra uppgiften, att söka enas om preciseringar och förbättringar i slutakten, inte har kunnat fullföljas. Alla beslut i ESK-förhandlingarna måste vara eniga. Svårigheterna ter sig naturligtvis enorma att uppnå enighet om förbättringar i ett avtal som inte efterlevs ens i det skick det nu har. Det är utomordentligt viktigt och glädjande att utrikesministern står fast vid den gamla svenska linjen. Jag citerar vad utrikesministern nyss sade: ”Den svenska delegationen kommer även i fortsättningen att verka för att 76 slutresultatet från Madrid blir substantiellt och balanserat, dvs. att det också skall innehålla klara uttalanden om och preciseringar av principen om mänskliga rättigheter. ESK-processens möjligheter att överleva beror nämligen såväl på graden av slutaktens efterlevnad som på möjligheterna för deltagarstaterna att enas om ett slutresultat av den typ jag nämnt.” Men då kvarstår min fråga: Är det över huvud taget möjligt att genomföra förhandlingar så länge inte större vilja visas från en del av de stater som redan skrivit på Helsingforsdokumentet att efterleva avtalet? Och i ett mycket större perspektiv: Är det över huvud taget meningsfullt att ta upp förhandlingsinviter i fredsoch nedrustningsfrågor, utkastade med ovanlig frekvens på sista tiden, från en stormakt som uppenbart nonchalerar de avtal som den redan undertecknat, och när en del av dess utspel uppenbarligen gäller överenskommelser som redan finns, t.ex. i Helsingforsavtalet? I det charmfulla och sevärda inlägg i den i fria västerländska demokratier allt större fredsrörelsen vilket utgörs av musikalen Animalen, som just nu spelas på Oscarsteatern här i Stockholm, säger de praktiskt och handgripligt för öppnare gränser och rätt för människor att mötas och förenas arbetande djuren: Man slänger inte bomber på folk man känner. — Misstro och misstänksamhet är grogrunden för fruktan. Fruktan föder skräck och kapprustning, som föder ny fruktan och ny misstro. Öppenhet, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter är själva grunden för att slå hål på misstron — utan vilja att inse detta kan knappast någon makt göra anspråk på allvarlig önskan om avspänning och fred. Det blev ett långt anförande. Jag upprepar för säkerhets skull mina i detta anförande gjorda kompletterande frågor: Vilka frågor ställde kabinettssekreterare Schori i Moskva angående behandlingen av förkämparna för Helsingforsavtalet och vilka svar fick han? Vad svarade den sovjetiska delegationen i Madrid på de svenska framställningarna den 15 december? Anser utrikesministern att det finns något hopp om fullgörande av ESK-förhandlingarna om inte större respekt för den redan ingångna överenskommelsen visas från de inblandade staternas sida?

Herr talman! Jag skall be att få läsa upp ett brev från en sjuttonårig pojke. Han är jude. Han bor i Moskva. Han har bett mig föra brevet vidare. Brevet lyder i översättning: Min far arresterades av KGB den 6 november i år. Han sitter nu i fängelse och hans mål undersöks. Han misstänks för antisovjetisk agitation och propaganda. Min far är ingenjör. För elva år sedan, i april 1971, vände han sig till myndigheterna för att få tillstånd att emigrera till Israel. Men ännu i dag har han inte fått tillstånd. Sina sociala aktiviteter under de här åren ägnade han helt åt sovjetiska judars problem och åt att sprida kunskap om deras kultur, undervisa i hebreiska, att kämpa för möjligheten att fritt få emigrera från Sovjet. Allt detta irriterade myndigheterna. Min far har upprepade gånger blivit åtalad, varnad, avskedad från arbete, satt i fängelse 15 dagar. När för några år sedan ett symposium för judisk kultur förbereddes i Moskva på privat initiativ, sattes organisatörerna, också min far under husarrest. 1977 dömdes min far genom rättegång till exil i Sibirien för parasitism. Skälet var undervisning i hebreiska privat. Myndigheterna vägrade att registrera undervisningen, trots normal procedur. Efter det drev de målet till rättegång som om min far hade levt på inkomst utan arbete. 1978 skickades han till samma plats för andra gången för att han hade trotsat passreglerna. Han hade stannat i Moskva, när det inte tilltalade myndigheterna. 1980 kom han hem från exilen. Nu är han arresterad igen. Detta föregicks av husundersökning i hans hustrus våning. Böcker, skrivmaskin, material i judisk historia och kultur konfiskerades från henne. Hon arresterades och tillbragte tre dagar i fängelse. Hon och hennes gamla mor hotades och blev utpressade för att vittna om att skrifterna tillhörde min far. Måtte inte någon bli missledd, om fars aktiviteter presenteras som fientliga mot den sovjetiska regimen. Jag tycker att det här brevet verkligen illustrerar vad det är fråga om och hurdan situationen faktiskt är för de judar i Sovjet som vill emigrera eller som vill bevara sitt folks kultur. Utrikesministern talade om de medborgargrupper som bildats för att bevaka Helsingforsdokumentet och dessa gruppers verksamhet. Han sade att deras verksamhet till slut nära nog har omöjliggjorts genom myndigheterna. Herr talman! Jag vill påstå att verksamheten är omöjliggjord. Om tre personer av 49 fortfarande går fria — och det är en frihet inom citationstecken — finns det ingen möjlighet till verkligt fri opinionsbildning. Av den anledningen tvekade jag om jag skulle läsa upp det här brevet, som jag fick av den unge pojken. Man vet ju inte om han kan möta samma öde som sin far. Men, herr talman, det var en modig pojke, som kämpade för sin fars frihet. Han ville att jag skulle låta världen veta vad som händer, och han gav mig brevet för den skull. Han ingav mig stor respekt. Jag tycker att vi skall visa honom och alla som är i samma situation lika stor respekt, och det skall vi göra genom att envist och i alla internationella sammanhang hävda deras rätt till frihet. Det är bra att den svenska delegationen har tagit upp frågan om behandlingen av Helsingforsgruppen. Tyvärr, herr talman, måste det nog ske flera gånger. Jag undrar, liksom Anita Bråkenhielm, vad vi fick för svar senast. Kan vi få veta om den svenska regeringen blev nöjd med svaret eller om den svenska regeringen kommer att fortsätta att driva frågan! Anita Bråkenhielm nämnde Anatoly Sjtjaranskij, som nu är fängslad. Jag kan tillägga att det när jag var i Moskva i december kom besked om att hans hustru under en tågresa hållits i förhör i många timmar utan förklaring. Jag träffade i Sovjet också en högre tjänsteman och talade om vissa konstitutionella frågor. Vi kom då något in på judarnas förhållanden, och jag nämnde att det finns uppgifter i väst om hur judar diskrimineras och vägras utresetillstånd. Jag fick svaret att man kände till att det fanns sådana uppgifter i väst. Tjänstemannen i fråga sade att de var felaktiga och kallade det för bourgeoisiepropaganda. Man blir inte särskilt optimistisk om möjligheterna att få både fred och frihet i världen när uppgifter om hur folk hålls fängslade för sina åsikters eller sin tros skull och om att de inte får resa fritt kallas för bourgeoisiepropaganda. Jag undrar om den nya svenska regeringen kan instämma i det.

Herr talman! Då denna debatt behandlar frågan om hur Sovjet efterlever det s.k. Helsingforsavtalet anser jag mig inte kunna underlåta att något belysa hur de sovjetiska myndigheterna behandlat en av dem som aktivt försökt följa upp huruvida hans eget land verkligen efterlever den ingångna överenskommelsen. Jag är övertygad om att såväl utrikesministern som närvarande kammarledamöter och funktionärer förstår att jag nu avser att tala om Anatoly Sjtjaranskij. Jag var medarrangör vid den s.k. Sjtjaranskijhearing som hölls den 23 augusti 1977 här i huset. Dess värre får Sjtjaranskij just nu uppleva sin trettiofemte födelsedag berövad sin frihet. Han arresterades den 15 mars 1977 och påstods ha förrått sitt land därför att han informerat utländska journalister och turister om situationen för judarna och andra dissenter, dvs. oliktänkande, i Sovjet. Han tillhörde stiftarna av den nyligen upplösta Helsinki Monitoring Group, som bildades för att försöka följa upp huruvida myndigheterna i Sovjet verkligen infriade det aktuella avtalet. Ett sådant arbete innebär givetvis att man till landets olika myndigheter framför klagomål, när man anser sig kunna klarlägga brott mot avtalet. Dess värre blev så erforderligt i alltför många fall, och detta irriterade givetvis tjänstemännen. Dessa sökte därför på olika sätt svärta ned såväl Sjtjaranskij som hans kolleger och ge intryck av att de var allmänt opålitliga — ja, kanske t.o.m. landsförrädare. Efter hand blev dessa trakasserier så talrika och hårdhänta att gruppens möjligheter att fylla sin uppgift försvann. Slutligen ledde detta till att bl.a. Anatoly Sjtjaranskij, under hänvisning till just Helsingforsavtalet, för egen del begärde att få utvandra till Israel. Där vistas f. ö. hans hustru Natalja sedan många år. Givetvis vägrades han att utvandra. I stället häktades han, som jag nyss sade, den 15 mars 1977. Efter en även enligt sovjetisk lag illegalt lång häktningstid — mer än 15 månader - dömdes Sjtjaranskij efter en skenrättegång den 14 juli 1978 till tre års fängelse och tio års arbetsläger med hård regim. Trots att han för länge sedan avtjänat sitt treåriga fängelsestraff sitter han fortfarande i det beryktade Chistopolfängelset. Men inte nog med det — han har sedan mer än ett år också helt avskurits från varje kontakt med sin familj och omvärlden. Det är alltså ett år sedan hans åldriga mor och hans bror tilläts besöka honom. Myndigheterna tillåter inte ens brevkontakter dem emellan. De brev som jag själv med jämna mellanrum har sänt till honom med mottagningsbevis har samtliga — delvis först efter reklamationer — utkvitterats av fängelsets tjänstemän. Allt talar för att de aldrig har nått Sjtjaranskij. Som en protest mot denna omänskliga behandling började Anatoly Sjtjaranskij hungerstrejka i slutet av september för att få ta emot besök och brevväxla med sin mor och bror. Hungerstrejken pågår fortfarande efter snart fyra månader. Myndigheternas enda reaktion hittills har varit att han regelbundet tvångsmatas i livsuppehållande syfte. Men hans isolering har inte hävts. Herr talman! Jag hoppas att utrikesministern och övriga närvarande delar min harm över de sovjetiska myndigheternas behandling av en person, vars enda ”brott” enligt min mening är att han i demokratisk ordning har velat söka tillse att Helsingforsavtalet respekteras även i Sovjet. Jag hoppas därför också att utrikesministern och andra företrädare för regeringen även i framtiden utnyttjar varje tillfälle att för företrädare för de sovjetiska myndigheterna understryka att vi mycket kraftigt reagerar mot den inhumana behandling som Anatoly Sjtjaranskij sedan länge utsätts för i Chistopolfängelset. Dessutom bör man vädja till samma myndigheter att i Helsingforsavtalets anda snarast frige honom och låta honom utvandra till Israel för att där förenas med sin hustru Natalja. Endast på detta sätt kan Sovjet enligt min mening återvinna sitt anseende som rättsstat och visa att man fortfarande står fast vid det i Helsingfors träffade avtalet, som dagens diskussion handlar om.

Herr talman! Det är viktigt att frågan om mänskliga rättigheter diskuteras också i ett land där dessa rättigheter respekteras, eftersom det i de länder där rättigheterna kränks är inte bara förenat med fara utan ibland rent av omöjligt att verka för de mänskliga rättigheterna. Även om vi menar att det i första hand gäller för medborgarna att var och en i sitt land verka för de mänskliga rättigheterna är det en angelägenhet och en skyldighet för oss att använda vår frihet till att påtala kränkningar där sådana förekommer. Eftersom fru Bråkenhielm nämnde det vill jag säga att jag anser det viktigt att vi hos den svenska allmänheten håller medvetandet uppe om betydelsen av att mänskliga rättigheter respekteras. Fru Bråkenhielm sade att ”annars kan det vara risk för att vi förlorar dem här också”. Jag utgår från att risken i varje fall inte är förestående så länge vi har denna riksdag och en regering som har dess förtroende. Men det hindrar inte att vi skall sprida kunskap om de mänskliga rättigheternas innehåll, de överenskommelser som har träffats mellan länderna och de skyldigheter de har att iaktta. Det gäller när de mänskliga rättigheterna kränks var detta än sker. Det är inte fråga om att med särskild skärpa reagera om de kränks i det ena väderstrecket och inte i det andra. Vid de tillfällen då Sverige har haft möjlighet att beröra dessa frågor har vi också försökt att inte vara ensidiga. Jag skall senare ge några exempel på detta.

Det är ett viktigt tillägg till rättighetskatalogen som inte har funnits på andra håll. Men det är också klart att Helsingforsöverenskommelsen har sina begränsningar jämfört med t.ex. Europarådets regler. I Europarådet finns ett sanktionssystem, där man kan ställa den stat till ansvar som bryter mot de mänskliga rättigheterna. Sverige har även medverkat till detta, när en medlemsstat uppträtt mot sina egna medborgare på ett sätt som kränkt mänskliga rättigheter. När det gäller Helsingforsdokumentet föreligger inget sanktionssystem, utan den möjlighet som återstår är att övriga stater begagnar de tillfällen som de kan få till att påtala kränkningar av rättigheterna när sådana kränkningar förekommer. Det är också något som vi har gjort från svensk sida. Vi vädjar till andra stater att följa de regler som de själva har varit med om att frivilligt underteckna. I fråga om de konkreta fall som här har nämnts vill jag upplysa om att vi vid den Europeiska säkerhetskonferensen i Madrid givetvis tog upp de frågor som det här gäller. Det skedde inte bara i allmänna ordalag, utan de individuella fall som här har nämnts — Sjtjaranskij, Brajlovskij, Sacharov — har diskuterats, med den sovjetiska delegationen i Madrid. Det svar som man får vid sådana tillfällen är att saken skall undersökas. Några medgivanden är väl inte att vänta. Men saken är alltså påtalad. Eftersom frågan ställdes om kabinettssekreterare Schori nämnde detta förhållande vid sitt besök i Moskva, vill jag svara att han tog upp det med vice utrikesministern Kovaljov, chef för den sovjetiska ESK-delegationen i Madrid. Kabinettssekreterare Schori framhöll då att just frågan om efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna var en väsentlig sak för att föra ESK-arbetet framåt. Han erinrade också om hur vi i Madrid tidigare, som jag förut nämnde, tagit upp individuella fall med den sovjetiska delegationen, då givetvis sådana fall som i särskilt hög grad engagerat svensk opinion. Under slutet av sitt besök samtalade kabinettssekreteraren också med chefen för det sovjetiska utrikesministeriets skandinaviska avdelning och framhöll då det angelägna i att man respekterar rätten för medborgarrättskämparna att fritt tala för sin sak. Vidare har de sovjetiska judarnas situation berörts här. I ett gripande brev i fru Ahrlands inlägg har förhållandena belysts. Den judiska befolkningens svårigheter har även tagits upp av den svenska delegationen i de samtal som de hade med den sovjetiska delegationen i Madrid den 15 december 1982. Jag känner stor tillfredsställelse över att företrädare för olika partier har uttalat det angelägna i att Sverige — i vilket väderstreck det än är fråga om — fortsätter att hävda de mänskliga rättigheterna i princip, i enskilda fall och för enskilda nationella minoritetsgrupper.

Herr talman! Jag tackar för de kompletterande svaren. Naturligtvis är det riktigt, som utrikesministern säger, att de mänskliga rättigheterna kränks både här och där i världen, men det är ju speciellt graverande när det sker i länder som skrivit under fler sådana här avtal än vad andra länder har gjort. Utrikesministern säger att Europarådets konventioner är bättre därför att där finns ett sanktionssystem. Ja, ett sanktionssystem som kan användas om den anklagade staten går med på att det används, vilket som bekant inte särskilt ofta sker när det gäller vissa i Europa belägna stater. Svaret den 15 december i Madrid blev att saken skall undersökas, vilket ju är ett hårresande svar när det gäller förhållanden som har rått sedan 1977. Jag tycker att det är utomordentligt tillfredsställande att höra att kabinettssekreterare Schori tog upp de här frågorna vid sitt besök i Moskva. Han fick naturligtvis inte heller där något särskilt upplysande svar, såvitt jag kunnat förstå. Annars borde man ju ha haft tillfälle att sedan den 15 december undersöka saken. Det kan väl vid nästa förfrågan påpekas att är den sovjetiska byråkratin visserligen naturligtvis är gigantisk, men den borde kunna uträtta någonting på de månader som går mellan framstötarna. Jag hoppas naturligtvis på att den svenska delegationen i Madrid och regeringen på alla sätt fortsätter att stöta på i de här enskilda fallen. Jag tycker fortfarande att min andra fråga i interpellationen är väl så viktig, den större frågan om huruvida det över huvud taget är meningsfullt att samtala så länge vissa stater inte vill låtsas om de avtal som redan är ingångna. Jag har en känsla av att situationen i Europa är på flera sätt annorlunda i dag än den var 1975. I de västliga demokratierna växer sig starka folkliga opinioner allt större och större för fred och nedrustning, vilket är mycket glädjande. I dessa rörelser och opinioner är man dock ofta aningslöst omedveten om vikten av att poängtera även frihet och mänskliga rättigheter som förutsättning för framgångsrikt nedrustningsarbete. Från östsidan kommer allt tätare ”utspel” i fredsoch nedrustningsfrågorna. Jag undrar om utrikesministern kan se något samband mellan dessa allt tätare ”utspel” och den skärpning som nu sker i alla länder bakom järnridån när det gäller de mänskliga rättigheterna? Det polska exemplet känner vi väl till. Det har på ett mycket bättre sätt än Övriga regimers övergrepp fått berättigad uppmärksamhet i världen. Det polska folket har ju gjort en massdemonstration och dessutom haft stöd av en stark kyrka. Men hur många i vårt land känner till att det faktiskt står om rätten att bilda fackföreningar i Helsingforsdokumentet? Och hur många vet att fortfarande uppskattningsvis 1 500 människor sitter fängslade i Polen för påstådda eller icke preciserade s.k. politiska brott och att tolv av dem hotas av dödsstraff och nu desperat, bl.a. genom Amnesty, vädjar om rättegångar som är öppna för insyn även för observatörer från väst? Ett par medlemmar av en spontan fredsorganisation i Sibirien har nyligen arresterats därför att de vid ett sågverk samlat namnunderskrifter bland arbetarna på ett upprop för förtroendeskapande åtgärder och kärnvapennedrustning. 15 av dem som skrev på anmodades av KGB att avlägsna sina namnteckningar. En vägrade. Han är också nu arresterad. I Ungern hårdnar det. Ungern har annars tillåtit en viss frihet, men bokförsäljning och författare som förut tolererats har nu hindrats. I Östtyskland har en ung man, Roland Jahn, häktats för att han cyklat genom Jena med en polsk flagga på vilken det stod ”solidaritet med Polens folk”. Låt oss göra jämförelsen att någon skulle cykla genom Stockholm med en norsk flagga på vilken det stod ”solidaritet med Norges folk”. Om inte det hela vore så fruktansvärt, skulle det ju vara skrattretande. Regimer som ingriper mot sina medborgare på sådana grunder måtte inte känna att de sitter där med sitt folks förtroende. Och dessa regimer vill att vi skall tro att de menar allvar med sina utspel om avspänning och nedrustning. Jag vill sluta med att säga att jag önskar att jag kunde våga hoppas att utrikesministern trots detta kan känna sig optimistisk inför ESK-förhandlingarnas fortsättning, men han måste då ha okända källor att ösa ur eller okända förtroendekapital att bygga på.

Herr talman! Först vill jag säga att jag undrar om Anita Bråkenhielm egentligen menade att det är speciellt graverande när stater som är anslutna till Helsingforsöverenskommelsen bryter mot mänskliga rättigheter. Vi måste väl ändå vara ense om att brott mot mänskliga rättigheter alltid och var de än begås, i vilket väderstreck det än sker, är mycket graverande. Däremot är det lättare för oss att på diplomatisk väg protestera när stater som står bakom Helsingforsdokumentet bryter mot det. Och när det är lättare för oss att protestera, bör vi använda varje chans och varje möjlighet. Av utrikesministerns svar nr 2 framgår också — och det tycker jag är bra — att den svenska regeringen och dess representanter har nämnt namn vid sina kontakter med Sovjet. Vi som deltar i debatten här har nämnt några namn. Vi kunde räkna upp många fler men — och det är viktigt — de problem vi talar om rör faktiskt inte enbart de nu namngivna personerna. Dessa har i sitt hemland protesterat när det gäller de problem vi talar om; det är alltså förföljelser som drabbar tusentals människor, som vi aldrig kan lära känna namnen på. Det viktiga är att vi ständigt minns att det rör oändligt många människor. Av den anledningen måste vi räkna med att driva detta så långt vi kan. Den svenska regeringen måste ständigt påminna de länder där förföljelse förekommer om vår ovilja.

Herr talman! Jag nöjer mig med att uttala min stora tillfredsställelse över att regeringen uppenbarligen aktivt synes ha utnyttjat sina möjligheter att ta upp situationen för bl.a. Sjtjaranskij och andra ledamöter av Helsinki Monitoring Group. Jag vill också understryka att regeringen har vårt uttryckliga stöd för nya framstötar och påtryckningar för att förmå Sovjet att i framtiden respektera Helsingforsavtalet och för att pressa Sovjets myndigheter att sluta trakassera dem som sökt verka i detta avtals anda.

Herr talman! Jag vill bara till Karin Ahrland säga, att när jag framhöll att det var speciellt graverande att mänskliga rättigheter kränks i länder som undertecknat Helsingforsavtalet, menade jag inte att själva kränkandet av rättigheterna i sig skulle vara mera graverande i de fallen än i andra fall. Det graverande är att detta handlande är ägnat att undergräva förtroendet inför de utspel som just dessa länder kan göra i andra förhandlingssituationer. Det är naturligtvis, för hela världens skull, speciellt graverande när det gäller en av de stormakter som verkligen har någonting att säga till om på världsscenen. Det var den dimensionen jag menade.

Herr talman! Sten Sture Paterson har i en interpellation hänvisat till Sveriges stöd till Tanzanias standardiseringsbyrå och angett vissa exempel. Han har ställt följande fråga till mig: Vilka principiella slutsatser av här refererade exempel drar utrikesministern rörande svenska biståndsinsatsers placering i tid och i objekt för att ge bästa resultat enligt målsättningen ”hjälp till självhjälp”? Jag vill som svar på Sten Sture Patersons fråga genast säga att det förefaller mig svårt att dra några principiella slutsatser av ett enda biståndsprojekt som dessutom är något speciellt till sin inriktning och sitt upphov. Tanzania, Kenya och Uganda var fram till 1977 förenade i den Östafrikanska gemenskapen. Inom gemenskapen hade man sedan bildandet 1967 fastslagit vikten och behovet av gemensamma standarder. Efter en utredning beslöt de tre länderna 1976 att upprätta en gemensam standardiseringsbyrå som skulle förläggas till gemenskapens huvudkontor i Arusha. Sverige är ett land som spelat en betydelsefull roll i det internationella standardiseringsarbetet. Det beror på det goda arbete som utförts av Sveriges standardiseringskommission. När Tanzania vid Östafrikanska gemenskapens upplösning stod inför uppgiften att ensamt bygga upp egna provningsoch standardiseringstjänster och dessutom vände sig till Sverige var det naturligt för oss att hjälpa Tanzania att bygga upp en standardiseringsbyrå. Det ligger helt i linje med vår önskan att ge bistånd på områden där Sverige har ett särskilt kunnande. Om utgångspunkten för detta biståndsprojekt kanske var något speciell vill jag tilläggå att jag tror att det är viktigt också för u-länder att ha ett centralt nationellt organ med huvudansvar för mått och vikt samt för införande av enhetliga nationella standardbegrepp på olika områden. Tanzanias standardiseringsbyrå är inte bara ett standardiseringsorgan utan också en provningsanstalt. Livsmedelsprovning och livsmedelsstandarder är av särskild betydelse för ett jordbruksland som Tanzania. Hälsooch säkerhetsaspekterna bör inte heller underskattas. Standardiseringsbyrån spelar också en stor roll både för importörer och lokala tillverkare såväl inom livsmedelssektorn som inom den växande industrisektorn. Standardiseringsbyrån bör också göra det möjligt för Tanzania att tillgodogöra sig de internationellt accepterade lösningar som dokumenterats i tusentals internationella standarder inom olika områden. Detta slag av internationellt samarbete fanns inte på 1800-talet då Sverige utvecklades till industrination. I detta perspektiv ter sig det svenska stödet till standardiseringsbyrån också som ett gott exempel på hjälp till självhjälp. Jag tror också att det är viktigt att konstatera att en nationell standardisering jämte kvalitetsstyrning och kvalitetsmärkning i dag bör införas så tidigt som möjligt i industrialiseringsprocessen. Det är också en viktig förutsättning för en framgångsrik jordbruksoch livsmedelsexport. Detta har också de flesta u-länder över hela världen insett, och de har praktiskt taget undantagslöst upprättat nationella standardiseringsorgan. Vad beträffar kostnaderna för driften av Tanzanias standardiseringsbyrå är det klart att en institution av detta slag knappast kan räkna med att bli självfinansierande. Å andra sidan bör provningsavgifterna med tiden komma att ge förhållandevis stora inkomster. Vidare har någon form av standardiseringsavgift från all berörd industri i Tanzania börjat diskuteras. Byråns ekonomiska situation bör därför på sikt inte behöva bli mera kostnadskrävande än motsvarande institutioner i industriländerna.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Inledningsvis deklarerar utrikesministern sina svårigheter att dra några principiella slutsatser av ett enda biståndsobjekt. Efter en historisk beskrivning av utvecklingen av standardiseringsfrågan under den korta tidrymden från 1967 och framåt innehåller svaret en argumentation för standardiseringens värde samt, slutligen, en allmän förhoppning om framtida stora inkomster från provningsavgifter. Svaret är otillfredsställande. Det ger en svepande beskrivning av lättillgängliga, i det här sammanhanget ovidkommande fakta, uttalar en lösligt grundad förhoppning på det ekonomiska området och saknar varje försök till en djupare analys av frågeställningen. Min fråga är obesvarad. Jag har aldrig ifrågasatt värdet av standardisering. I min interpellation belyser jag standardiseringens utveckling i Sverige, varav framgår att industriutvecklingen i vårt land hade nått långt, innan de första organiserade standardiseringsåtgärderna vidtogs. Tanzania har ännu långt kvar innan landet nått motsvarande industrialiseringsgrad. Helt naturligt uppkommer då frågan om tillvägagångssättet är rationellt, dvs. att först skapa en byråkratisk apparat och sedan den verksamhet som denna byråkrati skall tjäna och styra. Då frågan lämnas helt obelyst i utrikesministerns svar, upprepar jag den här. Är det principiellt riktigt att skapa en byråkrati och därefter bygga upp den verksamhet byråkratin är avsedd för? Avhängigt av svaret blir den fortsatta analysen av det av mig anförda exemplet med Tanzanias standardiseringsbyrå. Är dennas tillkomst inrymd i ett genomtänkt system, vari objekt av här refererat slag ingår med prioriteringens accent? Om så är fallet, kan man förvänta sig att finna ytterligare exempel av liknande slag i den hittillsvarande svenska biståndsverksamheten. Samtliga har då tillkommit efter en målsättning som utrikesministern här beskriver, utan några som helst förbehåll, som varande ”helt i linje med vår önskan att ge bistånd på områden där Sverige har ett särskilt kunnande”. Jag hoppades att detta uttalande vid en närmare utveckling av dess innehåll skulle ha försetts med vissa förbehåll. Det är väl ändå så, att inte alla de områden på vilka Sverige besitter ett särskilt kunnande är lämpade för överföring till ett biståndsland oberoende av detta lands kulturella, sociala och tekniska förutsättningar. Vilken har målsättningen varit i här aktualiserade fall? De av riksdagen 1978 fastställda fyra stora målen för svenskt bistånd är: resurstillväxt, ekonomisk och social utjämning, ekonomiskt och politiskt oberoende samt demokratisk samhällsutveckling. Som förklaring till denna målsättning ges det uttalade motivet att visa solidaritet med fattiga människor i tredje världen och höja dessa fattiga människors levnadsnivå. Vilket av dessa våra fyra biståndsmål har främjats av uppförandet av ett hus åt standardiseringsbyrån till en kostnad av ca 20 milj.kr.? Jag vill fråga utrikesministern: Har de 20 miljonerna ökat Tanzanias resurstillväxt, bidragit till ekonomisk och social utjämning, ökat det ekonomiska och politiska oberoendet eller, slutligen, fört den demokratiska samhällsutvecklingen framåt? Tanzanias svaga ekonomi saknar kapital för täckande av ett enormt investeringsbehov på snart sagt alla områden. I den situationen är det viktigt att de knappa resurserna satsas på objekt som ger snabba resultat, ej minst genom att generera nytt kapital för investeringar. Jag förmodar att utrikesminister Bodström och jag är helt ense i bedömningen att till denna typav företag hör ej standardiseringsbyrån. Dess kostnader i nuet tär i stället på redan alltför knappa resurser. Förutom frågan om den gjorda biståndsinsatsen faller inom något av de primära svenska målen, återstår bedömningen huruvida rätt objekt har prioriterats. Mot vilka andra behov skall då vägningen ske? Låt oss gå till Tanzanias parlament och lyssna till vad delegaterna utifrån landets olika delar tog upp för frågor till debatt exempelvis under juni-juli 1982. I centrum för intresset stod landets katastrofala budgetläge, den negativa handelsbalansen och bristen på utlandsvaluta. Olika förslag Nr 64 diskuterades om hur exporten kunde höjas och importen minskas. Enighet Torsdagen den rådde om att industrialiseringstakten måste dras ner och ökade ansträng 20 januari 1983 ningar inriktas på jordbruksfrämjande åtgärder så att landet åter blev självförsörjande på livsmedel. Parallellt härmed måste exporten av jordbruksprodukter öka — en export som redan ger landet större delen av dess utlandsvaluta. Största hindret, även för landsbygdsutvecklingen, är bristen på infrastruktur. Landets fåtaliga järnvägar är bristfälliga och har låg kapacitet. Materielen är nedsliten och måste förnyas. Vägsystemet är föga utbyggt, bristfälligt underhållet, och t.o.m. fåtalet allvädersvägar blir otjänliga för trafik under regntid. Nödvändiga transporter, exempelvis av drivmedel, industrivaror, livsmedel och exportvaror, kommer icke fram. Skogstillgångar står outnyttjade, då de ej kan transporteras dit där konsumenterna finns. Bristen på reparationsverkstäder, reservdelar och kunnig personal är skriande. Industri och handel har svårigheter med att överblicka sin ekonomiska situation på grund av bristen på utbildad bokföringsoch redovisningspersonal samt på grund av bristfälliga och oenhetliga redovisningssystem. Herr talman! Parlamentsdebatten gav en sammanfattande bild av ett land med stora, slumrande naturtillgångar men med brist på det mesta som behövs för att utnyttja denna potential, ett land med sjunkande livsmedelsproduktion, sjunkande produktion av exportgrödor, växande markförstöring och uttorkning i de centrala delarna av landet. Det är ett land där 98 90 av befolkningen är knuten till jordbruket — ett jordbruk där den kortskaftade hackan ännu är det huvudsakliga redskapet och där en övergång till långskaftad hacka betraktas som ett stort framsteg. Det är ett land där bruket av förorenat vatten till hushållsändamål är ett hot mot folkhälsan, samtidigt som oreglerade vattendrag under regntid svämmar över och blir ett hot mot både liv och egendom. Uppräkningen av bristerna i livets basnödvändigheter i Tanzania kan göras betydligt längre. I nuvarande situation är det emellertid svårt att till dessa räkna in en byggnad för ett standardiseringsinstitut, särskilt som dess uppgifter hittills kunnat lösas vid universitetet i Dar es Salaam och vid befintliga institutioner i Arusha. Vägen genom åren blir lång innan resultatet av standardiseringsinstitutets arbete når ut från dess väggar och höjer levnadsnivån för den fattige bonden i hyddan ute på Tanzanias vidsträckta landsbygd. Herr talman! Med denna analys kommer jag, i motsats till utrikesministern, fram till möjligheten att dra vissa principiella slutsatser av ett enda biståndsobjekt. I ett första planeringsskede måste varje påtänkt biståndsobjekt bedömas utifrån frågan inom vilket mål för svensk biståndsverksamhet objektet i fråga passar in. En analys av mottagarlandets aktuella basbehov måste utgöra grunden för en prioritering av önskade hjälpinsatser. 87 Med utgångspunkt från en så framarbetad prioriteringslista öppnas möjligheten till bedömning av huruvida de önskemål om hjälp som framställs från ett mottagarland faller inom ramen för den svenska fyrpunktsmålsättningen och därtill ligger rätt i tiden. Jag frågar: Har utrikesministern något att invända mot dessa slutsatser? Sammanfattningsvis, herr talman, vill jag upprepa de i anförandet nu ställda frågorna. Är det principiellt riktigt att först skapa en byråkrati och därefter bygga upp den verksamhet byråkratin är avsedd för? Är standardiseringsbyråns tillkomst inrymd i ett genomtänkt system, vari objekt av här refererat slag ingår med prioriteringens accent? Vilken har målsättningen varit i här aktualiserade fall? Har de 20 miljonerna ökat Tanzanias resurstillväxt, bidragit till ekonomisk och social utjämning, ökat det ekonomiska och politiska oberoendet, fört den demokratiska samhällsutvecklingen framåt och i så fall med vilket tidsperspektiv?

Herr talman! Jag tycker det blir ett egendomligt resonemang, om man som herr Paterson betecknar standardiseringsinstitutet som ett byråkratiskt organ. Det är klart att detta organ inte självt producerar varor och tjänster, men det utgör ju ett medel genom vilket industrierna, efter hand som de växer fram, kan bli effektivare. Själva gränsen mellan hantverk och industri går i varje samhälle mellan det ögonblick då man blir i stånd att med standardiserade mått arbeta fram varor i stor utsträckning, där det som är tillverkat på den ena platsen passar på den andra platsen och man kan övergå till masstillverkning. Därför tycker jag inte att jämförelsen med Sverige på 1800-talet är meningsfull: att säga att först fick vi en begynnande industri och sedan, när den existerat i flera decennier, inrättades standardiseringsorgan i Sverige. Hade man då vetat vad vi nu vet om standardiseringens betydelse, hade man börjat mycket tidigare. Men det skulle alltså komma att dröja flera decennier in på 1900-talet, innan vi fick ordentliga industrinormer och innan vi därigenom fick en industriell produktion, som kunde arbeta med massframställning av varor, som passade in i det industriella systemet. Det skall också påpekas att det stöd för ett standardiseringsinstitut som Sverige har givit utgör bara en del av vårt industribistånd. I övrigt försöker vi få fram industriell utveckling på många andra områden också. Det är i själva verket ett uppdrag som vi fått från riksdagen att i fråga om biståndet till Tanzania koncentrera detta dels till industrisektorn, dels till undervisningssektorn. Det standardiseringsinstitut som vi alltså bidragit till utgör ett led — men inte allt — i vårt industribistånd. Jag vill också nämna att vi i fortsättningen arbetar för att i Tanzania — liksom i en hel del andra afrikanska stater — gå in på transportsektorn, eftersom det är viktigt att de massframställda varorna också når sina konsumenter. Slutligen vill jag framhålla att detta institut inte bara har till uppgift att fastställa standarder, efter vilka olika företag kan tillverka enhetliga produkter, som sedan kan bytas ut mot varandra och passa ihop, utan här förekommer också en materialprovning på olika områden, inte minst när det gäller livsmedel av stor betydelse för Tanzania. Man kan ha många åsikter om var vi skall lägga biståndspengarna, men det är min övertygelse att det standardiseringsinstitut som vi här bidragit till utgör en ytterligt väsentlig förutsättning för en fortsatt industrialisering av Tanzania.

Herr talman! Jag tackar för det kompletterande svaret. Utrikesministern säger att medel för industrierna att arbeta efter standarder är utomordentligt väsentliga — och visst är det så — men att man i det sammanhanget inte kan göra en jämförelse med standardiseringsutvecklingen i Sverige. När nämligen utvecklingen startade här fanns det över huvud taget inte några standardiseringsinstitut av dagens omfång. Det är väl just det som är en tillgång i dag för Tanzania, som redan har börjat med vissa standardiseringsåtgärder inom universitetet och inom vissa institutioner och som därtill har möjlighet att utnyttja den standardisering som industristaterna i Europa och Amerika kommit fram till. Man kan mycket väl med det som grund i dagens stora bristläge arbeta utomordentligt fint inom den begränsade industri Tanzania i dag äger. Det är det som gör att man måste ställa sig frågan om detta institut har kommit fram vid rätt tidpunkt och utan att ta bort pengar från områden, där dessa skulle ha gjort betydligt större nytta för de fattigaste i landet. Jag vill fråga: Hur har Tanzania självt prioriterat standardiseringsinstitutet? Och hur villigt är Tanzania att i dag sätta av pengar för dess framtida utveckling? Vad jag förstår har man inte ens möjligheter att skaffa fram bostäder åt de tjänstemän som skall arbeta på institutet, utan har förhoppningen att även bostäderna skall byggas av svenska biståndsmedel.
Herr talman! Ett universitet kan vara lämpat för forskning och utveckling men knappast för kvalitetskontroll samt utprovning och fastställande av standarder när det gäller producerande industrier. Jag kan vidare förstå att det kan förekomma en ovilja eller oförmåga hos en del företag när det gäller att bära de kostnader som standardiseringen medför. Därför lämnar vi bidrag till detta. Men efter hand som Tanzanias industri byggs ut kommer ju fördelarna till synes — inte i fråga om detta institut, som drar en hel del kostnader, men väl i fråga om de företag som kommer att ge människor sysselsättning och producera varor. Därför är det fortfarande min övertygelse att det beträffande Tanzanias nuvarande industriella utveckling är lämpligt att tidigt börja med standardisering av industriproduktionen, inte att upprepa det som förekommit i de äldre industristaternas utveckling.

Svenskt bistånd skall koncentreras bl.a. till industrisektorn. För att belysa problemen där vill jag anföra ett färskt exempel från svensk biståndsverksamhet i Arushas systerindustrier. Dessa är uppbyggda med svenskt stöd genom SIDA. Där levereras även råvaran till fabrikationen. Fabrikationen är uppbyggd på svensk standard och skulle kunna löpa mycket bra. Men tyvärr är utnyttjandegraden dålig när det gäller den tillgängliga kapaciteten. När det inte är rent stillestånd, pendlar utnyttjandegraden mellan 20 och 40 90. Ifall man blir tillfrågad om orsaken svarar man att man inte har tillgång till råvara — den råvara som vi ifrån Sverige har anslagit medel till, men från Tanzanias synpunkt sett i form av utlandsvaluta. När denna utlandsvaluta hamnar i den gemensamma kassan i Dar es Salaam, försvinner den — den går till angelägnare objekt. Det kan anföras en mängd exempel på de svårigheter som man har att arbeta med och på de grundläggande förutsättningar som saknas. En stor uppgift är att få verksamheten att i praktiken löpa med mindre administration och mindre byråkrati.
Herr talman! Jag vet att Tanzania befinner sig i en av de svåraste kriser som ett land kan befinna sig i, att dess tillgång på utlandsvaluta är minimal, att landets exportinkomster i huvudsak går åt till att betala skulder och att man därför har dålig förmåga att utveckla sin egen industri. Således råder en ekonomisk kris i landet, och den kan inte hävas med mindre än att landet industrialiseras. När den industrialiseringsprocessen kommer i gång, kommer standardiseringsinstitutet också att ge full effekt.
Herr talman! Jag konstaterar att utrikesministern undviker att ta upp tidsfaktorn i den här diskussionen. Vidare konstaterar jag att utrikesministern undviker att svara på de av mig ställda frågorna vilket av de fyra biståndsmålen som det aktuella objektet närmast kan hänföras till och vilka prioriteringsförutsättningarna har varit vid tillkomsten. I svaret sägs endast att projektet ”är något speciellt till sin inriktning och sitt upphov”. Vad innebär det att projektet är speciellt till sitt upphov? Har det kommit till utan normal beredning från svensk sida?
Herr talman! Standardiseringsinstitutet är ett projekt som startades då Tanzania ingick i en federation av stater, och sedan har det fullföljts i Tanzania som ensamt land.

Herr talman! Lars Tobisson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidtaga för att trygga en för näringslivets utbyggnad nödvändig försörjning med riskkapital. Den viktigaste förutsättningen för att näringslivets riskkapitalförsörjning skall tryggas är att de svenska företagen utvecklas positivt. Utsikterna att en sådan utveckling skall komma till stånd har på ett avgörande sätt förbättrats genom den omläggning av den ekonomiska politiken som regeringen vidtagit. Devalveringen innebär en betydande konkurrensförstärkning, i första hand för industriföretagen. Det sker dels genom att lönsamheten kommer att öka kraftigt, dels genom att efterfrågan vrids över till svenska produkter både på exportmarknaderna och på hemmamarknaden. De olika investeringsfrämjande åtgärder som regeringen vidtagit har också en positiv betydelse för det svenska näringslivet. Skattereformen innebär att företagens förmåga att dra till sig riskvilligt kapital förstärks. Aktieplaceringar liksom bankoch obligationssparande blir i och med marginalskattesänkningen ett mer konkurrenskraftigt alternativ i förhållande tillt.ex. investeringar i fast egendom än vad som varit fallet de senaste åren. Det bör på sikt medföra en icke obetydlig stimulans av aktiemarknaden. Den socialdemokratiska regeringen kommer att bedriva en politik som inte missgynnar aktier jämfört med andra placeringsformer. En sund aktiemarknad bör enligt vår mening framför allt bygga på en solid utveckling hos företagen. Slopandet av skattereduktionen på 30 2 av utdelningsin komsterna upp till 7 500 kr. per person och minskningen av skattereduktionen vid skattefondssparande från 30 till 20 26 av sparandet var nödvändiga korrigeringar av de överdrivna skattelättnader till aktiesparandet som de borgerliga regeringarna genomfört. Genom dessa åtgärder och genom den tillfälliga utdelningsskatten och skärpningen av förmögenhetsskatten fördelas devalveringens bördor på ett mer rättvist sätt. Härigenom ökar möjligheterna för att den uppnådda förbättringen av konkurrenskraften skall accepteras och därmed kunna bli bestående. Jag vill understryka att politiken också måste inriktas på att skapa likvärdiga möjligheter för olika företagsformer såsom aktiebolag och kooperativa föreningar att dra till sig riskvilligt kapital. I ett mer kortsiktigt perspektiv kan det finnas anledning att understryka att skattereduktionen för skattesparande under 1983 visserligen sänkts, men att skattefondssparandets relativa position i förhållande till skattesparande i bank samtidigt snarast har stärkts. Regeringen avser att inom kort tillkännage inriktningen av ett utredningsarbete med syfte att till rimliga statsfinansiella kostnader och på ett fördelningspolitiskt rättvist sätt stimulera hushållens sparande, däribland aktiesparande. Näringslivets tillgång på riskkapital kommer i framtiden också att förbättras genom att löntagarna kollektivt ställer fondmedel till näringslivets förfogande. I ett första skede kommer de medel som tillförs allmänna pensionsfonden genom den tillfälliga utdelningsskatten att kanaliseras till riskkapitalmarknaden. I ett senare skede skall löntagarfonder, finansierade genom dels en vinstdelning, dels en särskild avgift på lönesumman, kunna svara för ett väsentligt bidrag till riskkapitalmarknaden.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

Jag tänker därför inrikta mig på att försöka få preciserade besked beträffande regeringens planer på detta område. Jag kan inte underlåta att i det här sammanhanget uttrycka min förvåning över finansministerns tal om regeringens investeringsbefrämjande åtgärder. Som jag har påpekat i min interpellation, staplar regeringen nu på varandra åtgärder som måste verka nedhållande på investeringsviljan i näringslivet. Till dessa hör skatteomläggningen, med avdragsbegränsning och införande av en ny löneskatt, dit hör höjningen av kapitalskatterna liksom den obligatoriska avsättningen till räntelösa konton i riksbanken. Inte ens åtgärderna för att främja statens investeringar får nämnvärd effekt. Av den stora utgiftsökning som enligt finansplanen skall ske i år, går två tredjedelar till transfereringar, 28 20 till konsumtion och endast 5 2 till investeringar. Samtidigt skall jag dock uttrycka min tacksamhet över att Kjell-Olof Feldt inte hänvisar till uppgången på aktiebörsen som bevis för riktigheten av den socialdemokratiska politiken. Jag tar det som en bekräftelse från hans sida på min tes, att förklaringen till denna uppgång väsentligen är av teknisk natur. Devalveringarna och den offentliga expansionspolitiken driver upp inflationsförväntningarna, och det stora budgetunderskottet skapar en stor likviditet i ekonomin. Bristen på alternativa inflationsskyddade investeringsobjekt driver dessa pengar till börsen. Dessutom har de av de borgerliga regeringarna införda skattestimulanserna fortsatt att gälla fram till årsskiftet. Jag tror att Kjell-Olof Feldt håller med mig om att kursuppgången inte ter sig alldeles naturlig, mot bakgrund av att man utomlands har något som så smått börjar betecknas som en regelrätt depression och att den svenska ekonomin inrymmer många problem =— för att uttrycka sig milt. Om då uppgången således är tekniskt motiverad, blir den fortsatta utvecklingen starkt beroende av vilka åtgärder som vi politiker, särskilt regeringen, sätter in. Naturligtvis är det många faktorer som påverkar förutsättningarna för näringslivets utveckling, men jag skall i det följande koncentrera mig på några få, betydelsefulla faktorer. Jag börjar med skattefondssparandet. Som jag framhåller i min interpellation, är den främsta orsaken till nytändningen på aktiebörsen under senare år införandet av skattefondssparandet under den borgerliga regeringsperioden. Förra året deltog över en halv miljon aktiesparare, som tillhandahöll bortåt 2 miljarder i riskvilligt kapital. Man räknar nu med att såväl antalet sparare som det sparade beloppet skall öka ordentligt från årsskiftet. Men det är oklart vilka förutsättningar som faktiskt gäller för detta sparande. Socialdemokraterna uttalade tidigt sin avsikt att avskaffa systemet med aktiesparfonder så fort de fick en chans. I höstas nöjde de sig i alla fall med en nedsättning av skattereduktionen från 30 till 20 26. Men finansministern, och även andra socialdemokratiska talesmän, har sagt att det endast är fråga om en kort frist. Från 1984 skall skattesparandet slopas helt och hållet. Det finns en benägenhet bland börskommentatorer och ekonomiska skribenter att avfärda sådana uttalanden med att socialdemokraterna inte skulle våga vidta en åtgärd som stryper kapitaltillförseln från aktiesparfonderna och därmed kan framkalla en börskrasch. Jag är rädd att jag tror mera på Kjell-Olof Feldt än på dessa utomstående bedömare när det gäller förmågan att förutsäga socialdemokraternas planer för framtiden. Men jag skall för säkerhets skull ställa frågan till finansministern: Kommer skattesparandet, och därmed de populära aktiesparfonderna, att avskaffas, och kommer det i så fall att ske redan 1984? För säkerhets skull, så vi slipper att mala om det, säger jag att jag talar om avsättningar för framtiden till dessa fonder. Jag är på det klara med att de sparmedel som redan finns i aktiesparfonderna lär få ligga kvar under den femåriga bindningstid som är fastställd. Jag undrar alltså: Kommer avsättningar till skattesparande med skattestimulanser att tillåtas 1984?

Herr talman! Vi kanske ändå måste utbyta några tankar om utvecklingen på aktiemarknaden. Jag skulle vilja rikta en motfråga till Lars Tobisson.

Även om jag ger Lars Tobisson rätt i att man skall vara väldigt försiktig med att dra särskilt långtgående slutsatser av den eufori som råder på aktiebörsen f. n., kan det ju faktiskt vara så, att det bland aktörerna på börsen och i företagen har uppstått en viss tillförsikt om att den politik som regeringen för måhända i vissa avseenden kommer att vara gynnsam för näringslivet. Jag vet att det är en för Lars Tobisson högst förhatlig tanke, men tänk om det är så!

Och så lyfter man en skattesubvention, som fr.o.m. i år är 20 96 av beloppet. Man presterar inget nytt sparande, aktiemarknaden tillförs inga nya pengar, staten kommer bara att betala ett belopp som börjar uppgå till storleksordningen 2 miljarder om året. Upphovsmännen till detta system måste ju rimligen ha funderat över vad som skall hända i det läget. Men hittills har varken Lars Tobisson eller någon annan som propagerar för detta systems fortvaro med ett enda ord antytt vad vi skall göra i det läget. Men jag tror att om Lars Tobisson nu för en gångs skull är ärlig när det gäller detta med skattesubventionerat sparande, så måste han konstatera att vilken regering som än sitter och vilka synpunkter vi än har på skattesubventioner av aktiesparande, måste detta göras om. För så här kan det inte fungera. Det är, herr talman, något drastiskt uttryckt, rent och skärt vansinne att ha det kvar. Då har vi sagt att nu tillsätter vi en utredning som måste hitta ett alternativ till detta sparande. Det jag ser som det absolut mest nödvändiga är i så fall att det skatteavdrag som nu finns på det bokförda beloppet minskas och slutligen försvinner. I vilken takt och vilket sammanhang det skall ske vill jag i dag inte binda mig för. Det är den delen som skapar det statsfinansiellt orimliga i systemet. Men vi vill också fundera över hur vi skall kunna bredda människors intresse för sparande. Vi tror att det behövs vissa skattefavörer för sparandet. Vi vill bredda det så att det inte bara gäller aktier utan även andra företagsformer som vill få tillgång till spararnas pengar. Detta skall vi fundera över och försöka få fram ett förslag så att nya riktlinjer kan gälla fr.o.m. 1984.

Herr talman! Jag har redan i min interpellation och även i mitt förra inlägg svarat på den fråga som Kjell-Olof Feldt ställde om förklaringen till kursuppgången på aktiebörsen. Jag menar alltså att — och det bestred inte Kjell-Olof Feldt — tekniska faktorer utgör en viktig del av förklaringen. Ett vittnesbörd om att börsen inte är riktigt förutsebar just nu på ekonomiska grunder kan väl anses vara det förhållandet att gårdagens räntesänkning inte fick den normala verkan, nämligen att kurserna skulle gå upp, utan kursnedgången från tidigare dag fortsatte. Det är alltså oberäkneligt, och jag vågar inte stå här och säga vad som kan hända i dag — det vågar säkert inte Kjell-Olof Feldt heller. En annan orsak till den här utvecklingen är vad jag berörde i mitt inlägg, nämligen tendensen att inte vilja eller kanske inte våga ta socialdemokraterna på allvar i deras uttalanden om vad som skall hända på detta område. Kjell-Olof Feldt och jag har haft flera debatter om skattefondssparandets utformning. Vad Kjell-Olof Feldt återkom till i dag var vad som skall hända efter 1985. Det har gjorts flera analyser, bedömningar och utredningar av den frågan. Man har bl.a. påpekat att med den långsamma start som skattefondssparandet fick, blir det 1985 och påföljande år små belopp som frisläpps jämfört med de belopp som tillförs systemet, om nu skattefondssparandet vinner i utbredning på det vis som de senaste årens utveckling har pekat på. Dessutom har man tid på sig — detta inträffar först om några år — att vidta åtgärder för att förebygga att något oväntat och oönskat skall kunna inträffa. Redan i min reservation till löntagarfondsutredningen pekade jag på två förhållanden som avhjälper den saken. När man i andra länder haft liknande system visar erfarenheten, som t.ex. i Tyskland, att två tredjedelar av spararna kvarhåller sina sparmedel, trots att de alltså har möjlighet att ta ut dem. Det kan möjligen ge en viss vägledning för oss. Dessutom hade jag ett förslag om hur man med minskad skattelättnad skulle kunna premiera dem som väljer att behålla sina medel på sparkontona. Kjell-Olof Feldt sade sedan något vagt om att man avser att återkomma med ändrade sparstimulanser där alltså — om jag förstod det hela rätt — skattereduktionen i skattesparandet helt försvinner och där man också vänder sig till andra sparmål än just aktiemarknaden. Men det tror jag är intressant med tanke på den debatt som vi för här. Är det inte så att regeringens stora huvudvärk är att klara statsupplåningen? Och kommer därmed inte tyngdpunkten i de nya sparstimulanser som kan bli verklighet att läggas på åtgärder för att förmå hushållen att köpa statspapper i syfte att den vägen finansiera det jättelika budgetunderskottet? Det betyder naturligtvis en förändring i den relativa attraktionsförmågan hos olika sparobjekt. Man jämför här t.ex. aktier och statspapper. Det kan då framhållas att skattefondssparandet har satt aktierna i en särställning, och det skall aktiesparandet inte behöva. Men problemet är ju att det är föremål för en särbehandling i negativ riktning. Det är fel att, som Kjell-Olof Feldt säger, regeringens politik inte missgynnar aktier jämfört med andra placeringsformer. Ett exempel på det är ju dubbelbeskattningen av aktieutdelningar. Under den borgerliga regeringsperioden vidtogs här en provisorisk lättnad i form av en skattereduktion på 30 96 för belopp upp till 7 500 kr. i utdelningsinkomster. Avsikten var att ett förslag om ett permanent avskaffande av dubbelbeskattningen skulle följa. Men den socialdemokratiska regeringen gick i stället den motsatta vägen och slopade snabbt den provisoriska lättnaden. Menar verkligen finansministern att det är ett bra sätt att främja investeringsviljan i svenskt näringsliv, att vi som snart sagt enda nation tillämpar ett system med dubbelbeskattning som rimligen måste minska tillgången på riskvilligt kapital? Och vad har regeringen för planer på detta område? Innebär slopandet av den 30-procentiga skattereduktionen att man förbereder någon annan åtgärd? Kan det tänkas att man avser att avskaffa den särskilda bolagsskatten, vilket onekligen på annan väg skulle avhjälpa problemet med dubbelbeskattningen? Jag är väldigt intresserad av att få svar på dessa frågor. Att manii stället vill göra något annat kan ju möjligen vara en förklaring till att man är beredd att så att säga förskjuta skattelättnaderna för sparandet bort från aktiesparandet. Utan en sådan uppföljning hamnar vi dock i den situationen att aktiesparandet blir mindre attraktivt, och därmed medverkar vi till det otrevliga utgångsläge där en börskrasch kan bli verklighet.

Herr talman! Jag hade naturligtvis blivit mycket förbluffad om det över Lars Tobissons läppar hade kommit den minsta antydan om att socialdemokratisk politik kunde uppskattas av någon. Men någon liten glidning fanns det ändå. Nu var ju tekniska faktorer bara en viktig del av förklaringen — i interpellationen var det den väsentliga delen. I herr Tobissons första inlägg föreföll det som om det skulle vara hela förklaringen. Men nog om det. När det sedan gäller skattefondssparandet tror jag att Lars Tobisson för första gången gjorde ett väsentligt erkännande — något som inte har förekommit förut från borgerligt håll — nämligen att det inte går att bibehålla det system oförändrat som ni införde 1978. Man måste göra något åt det. Man måste förebygga att något olämpligt eller oönskat sker, säger Lars Tobisson. Ja, det är precis vad vi hela tiden har hävdat. Man kan inte ha en typ av s.k. sparande, där den enskilde spararen bara kan låta pengarna så att säga rulla runt och lyfta en ständig skattesubvention samtidigt som hela avkastningen på denna revolverande fond är skattefri. Det är alltså ett orimligt system. För mig är det fortfarande en källa till förvåning att ni någonsin införde det. Vad sedan beträffar finansieringen av budgetunderskottet så trodde jag att Lars Tobisson lika väl som de flesta andra inser att det är alldeles nödvändigt att en ökad andel av detta underskott finansieras direkt från hushållen eller allmänheten. Skälen är följande. Det här är förutsättningar som har skapats under den borgerliga tiden och alltså sådant som vi har ärvt. Man introducerade då någonting som kallades för statsskuldsväxlar, ett mycket fiffigt system, ansåg man, som framför allt skulle locka till sig näringslivets pengar, den överlikviditet som finns i näringslivet. Det är mycket korta lån på tre, sex eller högst tolv månader. I fjol lånade staten 40 miljarder kronor av de svenska företagen. Nu är vår inställning — och jag tror att detta har goda utsikter att också bli verklighet — att näringslivet framöver kommer att behöva sina pengar självt för investeringar, för att öka produktion och sysselsättning, för lagerhållning, marknadsföring och allt det som är nödvändigt för att vi skall få en industriell expansion igen i Sverige. Ni förlitade er på att näringslivet inte behövde sina pengar, och staten skulle betala större delen av underskottet genom att låna ur näringslivet. Men det kan vi inte förlita oss på, för den dag näringslivet behöver pengarna lär staten inte kunna lägga beslag på dem genom upplåning. Därför är vi tvungna att ha ökat utrymme för en direktfinansiering av underskottet från hushållen. Då kan vi inte ha så stora skillnader mellan olika placeringsformer som i dag föreligger. Slutligen, herr talman, några ord om den särskilda skattereduktion för aktieutdelning som infördes häromåret. Jag är faktiskt mycket förvånad över att den borgerliga riksdagsmajoriteten fattade det beslutet. Diskussionen i Sverige hade ju länge gällt att avskaffa dubbelbeskattningen, som man kallade det, av aktier, dvs. att man först betalar skatt på vinsten och sedan ur den beskattade vinsten skall ta fram utdelning. Det är inte något orimligt system i och för sig. Men när man ville avskaffa detta i avsikt att skapa bättre villkor för företagen valde man en metod som, såvitt jag förstår, inte alls gynnade företagen utan enbart de enskilda aktieägarna. Det förbättrade inte investeringskalkylerna, ökade inte lönsamheten i företagen. Det bara kostade staten 180-200 milj.kr., som tillfördes aktieägarna. Vi tog bort detta därför att vi inte såg någon som helst samhällsekonomisk eller företagsekonomisk mening med denna s.k. reform. Det var ett vallöfte till aktieägarna att de skulle få en extra dusör, en extra skattelättnad som ingen «annan skulle få. Jag vill gärna säga att om vi skall göra någon reform av företagsbeskattningen, då är det alltså företagens beskattning vi skall påverka — om nu herr Tobisson börjar resonera på det sättet, vilket jag tycker ni borde ha gjort för flera år sedan. Jag har sagt att jag inte är ointresserad av en reformering av företagsbeskattningen. Jag är inte säker på att den nuvarande nettovinstbeskattningen längre fyller särskilt många vettiga syften. Den har lett till en skatteplanering och ett skattetänkande i företagen som inte är av godo när det gäller företagens investeringsverksamhet och rationellt handlande i företagen. Men det är inte så lätt att hitta vägar, för det gäller inte bara aktiebolagens beskattning utan rörelsebeskattningen i stort, som man i så fall måste reformera. Vi har pekat ut en väg som för bort ifrån nettovinstbeskattningen. Det är produktionsfaktorsskatten, som är en bruttoskatt på företagens vinst och som, såvitt jag förstår, skulle ge helt andra förutsättningar för att minska skattetänkande och skattestyrning av företagens beslut och ett långt enklare skattesystem. Men det har ni moderater motsatt er, och därför räknar jag inte med någon hjälp att reformera företagsbeskattningen från det hållet. Produktionsfaktorsskatten skulle dock ge en öppning till en förändring också av nettovinstbeskattningen.

Herr talman! Jag tycker att vi har kommit en bra bit på väg för att få klarhet i vilka planer regeringen har. Till att börja med kan konstateras att man avser att ta bort skattelättnaden i det hittillsvarande skattesparandet. Vidare överväger man andra former av stimulanser, som inte minst skall tjäna syftet att underlätta finansieringen av statsskulden. Sedan kan man tänka sig åtgärder vad gäller företagsbeskattningen. Jag förstår det så att man inte är säker på att bolagsskatten skall behållas. Man skulle kunna ersätta den med proms, som — om jag får göra en liten spekulation — kanske kunde innefatta den nya löneskatt som man har introducerat och som skall användas för att i fortsättningen uppväga marginalskattelättnaderna. Problemet är bara, Kjell-Olof Feldt, att promsen verkligen inte är ägnad att underlätta företagens investeringsverksamhet. Genom sin konstruktion fungerar promsen tvärtom som en straffskatt på investeringar i näringslivet. Jag är förvånad över att finansministern sade att detta var första gången det framförts ett erkännande av att något måste göras åt skattefondssparandet efter 1985. Jag påminde ju ändå om att jag i min reservation till löntagarfondsutredningen, där Kjell-Olof Feldt och jag var kolleger, hade flera förslag om reformer i skattefondssparandet, bl.a. det som gällde framtiden. Jag är helt medveten om att en större del av budgetunderskottet bör finansieras hos hushållen, men det problem jag här har pekat på — och det är det vi skall diskutera — är vilka effekter en sådan avlänkning av hushållssparandet får, när det riktas mot statsskuldsfinansieringen och dras bort från aktiemarknaden. Det är på den punkten jag hyser farhågor. Men av ännu större betydelse för investeringsviljan och framtidstron i svenskt näringsliv är hotet om fondsocialism. Kjell-Olof Feldt har i dag sagt att kollektiva löntagarfonder kommer att ställa riskvilligt kapital till näringslivets förfogande. För mig är det obegripligt, bl.a. därför att dessa medel via vinstoch löneskatt först tagits från samma näringsliv. Jag tror att den sortens störning av marknadsekonomin skulle få ödesdigra konsekvenser för dess funktionssätt. Jag skall emellertid inte nu ta upp denna stora principfråga, utan även här nöja mig med att efterhöra socialdemokraternas planer. Även på den här punkten finns det nämligen en i mitt tycke överdriven optimism bland näringslivets folk. Talet om att den 20-procentiga utdelningsskatten är ett provisorium för 1983 tolkas ofta som om det här skulle röra sig om något övergående ont, men enligt min mening skall beteckningen ”provisorium” förstås så, att det rör sig om ett förstadium till något som blir etter värre, nämligen kollektiva löntagarfonder. I en helsidesintervju i Dagens Nyheter för några dagar sedan uttalade ett antal välkända börsmäklare att socialdemokraterna aldrig kommer att införa några löntagarfonder. Det är klart att sådana uttalanden blir styrande på aktiespararnas uppträdande. Men även på den punkten är jag — tyvärr — benägen att tro er socialdemokrater på era ord. Jag tror på finansministern när han, efter att ha blivit kritiserad för att vilja skjuta på fondsocialismens införande till efter 1985 års val, deklarerar att de första stegen skall tas redan dessförinnan. Jag har funderat en del över vilken arbetsplan och vilket tidsschema som finansdepartementet kan tänkas arbeta utifrån, och jag tycker att pusselbitarna nu börjar falla på plats. Enligt vad finansministern sagt här i dag skall i alla fall skattelättnaden i skattesparandet försvinna från nästa årsskifte. Då behövs det uppenbarligen något som uppväger bortfallet av det kapitaltillskott som aktiesparfonderna hittills har erbjudit. För den skull påbjuder finansministern en preliminär inbetalning av den utdelningsskatt för 1983 som annars, efter vad jag förstår, skulle ha erlagts först våren 1984. De expertgrupper som har tillsatts för att förbereda införandet av löntagarfonder har ju givits sådana tidsramar att åtminstone placeringspolitiken kan vara färdigutredd för den provisoriska fond som om ett år börjar bygga upp ett kollektivt ägande i företagen. Beslut om den definitiva utformningen av tvångsfonderna kan sedan tas före 1985 års val. Kan Kjell-Olof Feldt bekräfta att planeringen i huvudsak ser ut på det här sättet, eller, om så inte är fallet, vill finansministern redovisa hur han i stället avser att genomföra den övergång från ett spritt personligt ägande i näringslivet till ett kollektivt koncentrerat ägande, som han enligt interpellationssvaret ser som den slutliga lösningen på frågan om näringslivets försörjning med riskkapital.

Herr talman! Jag tycker att jag har varit ganska generös med besked till Lars Tobisson vad gäller regeringens planer, avsikter, pågående utredningar och annat, särskilt i det historiska perspektiv jag har från den tid jag själv befann migi Lars Tobissons situation och försökte avpressa ekonomiminister Gösta Bohman eller andra företrädare för borgerliga regeringar någonting om deras avsikter. Då hänvisades man alltid till pågående överväganden, samordningskanslier och förhandlingar som försiggick i koalitionsregeringen. Men nu har vi kommit fram till att vi båda tydligen på något vis ändå inser att när det gäller skattefondssparandet måste någonting göras. Jag tror också att Lars Tobisson i djupet av sin själ inser att det jag har pekat på som det stora problemet också är det stora problemet. Jag tror vidare att Lars Tobisson i och för sig gör relativt rimliga gissningar om att det kommer att skapas ersättningar för ett eventuellt bortfall av placeringar i de här fonderna genom överföring till andra fonder. Det är naturligtvis under 1984 fråga om att de vinstmedel som utdelningsskatten ger skall återföras till näringslivet — i princip över aktiemarknaden. Därmed tror jag att vi åstadkommer en rimlig balans i det avseendet. Men när Lars Tobisson sedan kommer och säger att nu vill han också veta hur hotet från fondsocialismen ser ut, är mitt svar att precis de beskeden vi har gett beträffande de utredningar som skall bedrivas, precis de besked är det jag kan upprepa här i dag. Vi avser att under detta år slutföra utredningar så att förslag kan komma fram beträffande permanent vinstdelning från 1984 och framåt. Men det är där, Lars Tobisson, som vi måste komma till substansen i stället för att enbart ha ett förhör om arbetsprocedurerna i regeringen. Varför är denna fråga över huvud taget aktuell? Det är en kolossalt missvisande beskrivning av verkligheten när Lars Tobisson säger att det vi socialdemokrater vill är att ersätta ett spritt individuellt ägande på aktiemarknaden med något väldigt stort kollektivt maktkoncentrerat ägande. De helt dominerande inslagen i utvecklingen på den svenska aktiemarknaden har varit en enorm koncentration till ett fåtal fonder, företag och några stora enskilda aktieägare. Det är uppenbart att de som kallas för småspararna på marknaden inte alls längre uppträder i den egenskapen. Finns de någonstans är det som försäkringstagare eller fonddelägare. De äger en bit av SPP:s, Skandias eller Folksams aktieplaceringar eller någon av datorn utskriven andel i aktiesparfonderna. När det gäller alla aktörer på aktiemarknaden som i dag spelar någon roll, så är det fråga om kollektivt ägande. De enskilda får via någon dator eller på annat sätt besked om att han äger eller har andel i någon imaginär storhet. Men de har ingen möjlighet till påverkan eller inflytande. Att kalla detta individuellt spritt ägande är ren verklighetsförfalskning. Dessutom kan man fråga sig: När ni hade en chans att skapa kollektiva fonder, som ni gjorde, varför försåg ni inte dem med något litet inslag av demokratiskt inflytande? De sju bankfonder som med statliga medel nu har byggts upp styrs av dessa banker. Det är bankdirektörer som sitter där, och de enskilda — vi kan kalla dem delägarna i fonderna — har inget inflytande alls. Det visar egentligen vad ni moderater är intresserade av. Det är inte alls att det skall finnas något spritt ägande i meningen inflytande för de enskilda aktieägarna, utan det är att ingenting skall rubbas i den maktstruktur som ni är en del av, som ni lever på och som ni vill främja. Till slut, herr talman, några ord med anledning av allt detta tal om hotet mot industrins framtid och lönsamhet och vinster som Lars Tobisson kommit med. Nu skall vi inte tjata så mycket om det förflutna, men jag måste ändå påminna om att under de sex år moderaterna styrde det här landet — vare sig ni satt i regeringsställning eller sprang omkring här i riksdagen och drog i trådarna — så föll industrins investeringar med 40 96. Industriproduktionen häri Sverige var den som minskade mest jämfört med industriproduktionen i alla länder utom Luxemburg. Lönsamheten blev därefter. Tillståndet i nationen var elände och förtvivlan. Nu när det börjar vända uppåt litet grand och det börjar finnas en smula tro på framtiden, då är er enda chans att ta fram de gamla spökena ur garderoben och svänga omkring dem, så att dammet yr här i riksdagen. Vänta ett tag, Lars Tobisson — åtminstone till den dag då ni kan peka på de konkreta resultaten och effekterna av vår politik — innan ni far fram med all skräckpropaganda som ni i dag försöker använda för att i någon mån möjligen påverka denna politik. Jag tycker att det helt enkelt är ansvarslöst att här i riksdagen nästan försöka frammana en kommande börskrasch.
Herr talman! Jag blev något förvånad över Kjell-Olof Feldts beskrivning, att nu skulle allting ha vänt åt rätt håll, och nu börjar det återkomma en framtidstro. Jag skulle gärna vilja att det var så, men ännu så länge är nog finansministern tidigt ute. Apropå detta att investeringarna fallit under borgerliga regeringsår, så är det ju faktiskt på det sättet att investeringarna fortsätter att falla, även om man försöker göra ett nummer av att minskningstakten avtar, enligt vad som förutsagts för det kommande budgetåret. Det är ju inte någonting att skryta med att investeringarna faktiskt fortsätter att avta. Jag skall gärna ge Kjell-Olof Feldt ett erkännande för att han har varit generös med besked i den här debatten. Jag tror inte att det har varit så mycket för min skull, utan jag menar väl att finansministern själv har haft ett intresse av att skapa klarhet på dessa punkter. Orsaken till min interpellation är att jag anser att de som handlar — i dubbel bemärkelse — på aktiemarknaden skall ha riktiga utgångspunkter för detta handlande. Med anledning av det som kommit att bli en delfråga i debatten vill jag bara fastslå att vad som skulle kunna hända efter 1985 i ett fortsatt skattefondssparande — vi lär nu inte få veta hur det skulle gå, därför att socialdemokraterna dessförinnan kommer att sätta stopp för detta sparande — är inte alls att det skulle uppkomma problem på det sätt som Kjell-Olof Feldt vill göra gällande. Finansministern tog avstånd från min beskrivning av vår modell med ett spritt personligt ägande. Vi har nog olika syn på det här, och jag menar alltså att aktiesparfonderna var ett mycket bra sätt att åstadkomma en spridning av det personliga ägandet i näringslivet. Den avgörande skillnaden i förhållande till de kollektiva löntagarfonderna, orsaken till att man här kan tala om det personliga momentet, är ju att deltagandet i detta sparande är frivilligt. Det är alldeles säkert på det viset att man, i och med att man har gått med i en sådan här fond, också blir mer intresserad av att följa aktiemarknaden och att sätta sig in i näringslivets villkor. Jag tror att socialdemokraterna kommer att erfara detta när de slutligen avskaffar denna sparform. Avskaffandet kommer att leda till en reaktion från de stora grupper medborgare som har fått ett intresse för dessa frågor och som också därför har varit beredda att gå vidare till ett direkt aktieägande. Tyvärr gör regler om reavinstbeskattning och annat aktieägandet så svårt att många tvekar och i stället kanske hittills nöjt sig med att spara i aktiesparfond. När det gäller inflytandet från spararnas sida, som Kjell-Olof Feldt berörde som ett problem, vill jag säga att man inte var tillräckligt snabbt framme och styrde fonderna i riktning mot ett medlemsinflytande. Men mycket uppmuntrande steg har tagits på senare tid. Jag tänker på de ägarstämmor som SE-banken har samlat med väldigt stort deltagarantal i flera av landets städer. Aktiefrämjandet har nyligen gått in till finansministern med en skrivelse där man också berör de här frågorna och skisserar en möjlig utveckling för att stimulera den enskilde aktiefondsspararens medverkan i fondens verksamhet. På den vägen skulle man alltså ha kunnat gå vidare. Men även här är jag rädd att de besked som har kommit i dag från socialdemokraterna kommer att sätta stopp för den utvecklingen. Jag skall bara avslutningsvis säga att den här debatten har skapat klarhet på åtskilliga punkter. Den har gett en viss klarhet även vad beträffar fortsättningen på löntagarfondsdramat. Jag lade märke till att Kjell-Olof Feldt betecknade min skiss till fortsatt handlande från regeringens sida som rimliga gissningar. Den här klarheten kan man vara tacksam för — det är alltid bättre än oklarhet — men jag kan ju inte säga att jag är nöjd med de besked jag fått. Tvärtom har dessa besked bekräftat mina farhågor. Även om vi i dag mest haft en debatt om vad regeringen tänker sig och vad som kan tänkas komma, vill jag försäkra Kjell-Olof Feldt att det i fortsättningen kommer att bli åtskilliga tillfällen då vi får anledning att byta synpunkter om innehållet i de förslag som regeringen nu håller på att förbereda.
Herr talman! Eftersom herr Tobisson nästan har tagit anställning som sammanfattare och uttolkare av mina uttalanden här i dag, kanske jag på en punkt skall korrigera honom. Han sade att avsikten är att avskaffa aktiesparfonderna. Någon sådan avsikt har jag inte uttryckt. Dessa fonder får såvitt på mig ankommer leva och ha hälsan så länge de vill. Vad jag har talat om är graden av de skattesubventioner som fonderna lever på. Då har jag gett uttryck åt att dessa subventioner måste minskas och att det som jag framför allt anser vara en orimlig form är den skattereduktion på i fonderna bokförda belopp som nu gäller. Men fonderna som sådana har i varje fall jag och den nu sittande regeringen ingen avsikt att avskaffa.
Herr talman! Jag gjorde mig skyldig till en felsägning, trots att jag redan i mitt första inlägg lade ned viss möda på att förebygga att en sådan skulle föranleda en replikväxling. Såvitt jag förstår avser regeringen att låta de sparade beloppen i aktiefonderna finnas kvar; fonderna får leva vidare som de är, men skattelättnaden skall tydligen avskaffas från 1984.
Herr talman! Men det betyder inte att de enskilda deltagarna i aktiesparandet inte kan fortsätta att betala in pengar till dessa fonder, att använda fonderna som placeringsombud och utnyttja vad som i övrigt kan finnas av skattestimulans för sparande, som jag inte avser att undanta dessa fonder från. Sådan är avsikten.

Herr talman! Birger Rosqvist har i en interpellation frågat mig om regeringen är beredd att medverka till en sådan finansiell lösning av Uddevallavarvets mellanhavanden med det norska rederiet J.P. Röed att berörda fartyg kommer under svensk flagg. Han har vidare frågat utrikesministern om han anser att ett eventuellt bifall till det statliga varvets ansökan om bidrag vid fartygsexport till Filippinerna är i linje med praxis för svenskt u-landsstöd. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen och frågan. Jag besvarar interpellationen och frågan i ett sammanhang. Det är riktigt att Uddevallavarvet under senare år med hjälp av statligt stöd levererat åtta fartyg till den norske redaren J.P. Röed i Singapore. På grund av bl.a. den mycket dåliga fraktmarknaden har J.P. Röeds ekonomiska situation under senare tid kraftigt försämrats. För att trygga sin fordran har därför Uddevallavarvet efter överenskommelse med J.P. Röed i sin ansökan till nämnden för fartygskreditgarantier föreslagit att fartygen och därtill knutna lån och garantier får föras över till ett särskilt bolag för att därigenom bättre säkra driften av fartygen. Detta förslag är av temporär karaktär och innebär ingen förändring av verksamheten utan fartygen skall även i fortsättningen drivas under singaporiansk flagg. Ärendet har av riksgäldskontoret hänskjutits till regeringens prövning. Såväl riksgäldskontoret som nämnden för fartygskreditgarantier har tillstyrkt ansökningen. Regeringen kommer att i sedvanlig ordning pröva ansökningen. När det gäller frågan om Uddevallavarvets försäljning av fartyg till ett filippinskt rederi synes frågeställaren ifrågasätta om det statliga stöd som lämnades vid denna affär kan betraktas som u-landsstöd. Genom beslut av riksdagen år 1978 anvisades 125 milj.kr. för bidrag till fartygsexport till utvecklingsländer. Stödet infördes för att öka möjligheterna att sälja fartyg till u-länder och därmed förbättra sysselsättningsmöjligheterna vid de svenska varven. Stödet har inte belastat de ordinarie utvecklingsanslagen. Enligt föreskrifterna för nämnda anslag skall bl.a. gåvoelementet uppgå till minst 25 90 av kontraktspriset och köpet klassificeras som u-landsbistånd. Vidare får inte köparlandet klassificeras som s.k. flaggland. Svaret på frågan är därför att regeringens bifall till Uddevallavarvets ansökan om stöd för nämnda affär är väl förenligt med de grunder som gäller för användningen av detta speciella anslag.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Roine Carlsson för svaret. Jag har framställt både en interpellation och en fråga som berör ganska vitt skilda saker. Det enda som förenar dem är att ett visst statligt varv är inblandat i båda ärendena, men i övrigt skiljer sig själva sakinnehållet i interpellationen och frågan ganska väsentligt åt — det var detta som föranledde mig att vända mig till både statsrådet Roine Carlsson och chefen för utrikesdepartementet. Jag får därför i detta sammanhang försöka behandla, som jag tycker, två frågeställningar. Jag vill då börja med det som gällde affären mellan Uddevallavarvet och den norske redaren J. P. Röed. Under den långa och svåra varvskris som vi har genomlevt och fortfarande genomlever har våra varv fått söka med ljus och lykta efter beställningar, och man har tvingats att lämna krediter som statsmakterna har fått ställa upp på. I vissa fall har det skett även till ekonomiskt mycket svaga kunder, och så torde det ha varit med den beställning som har kommit från denne J. P. Röed och som Uddevallavarvet har expedierat. Nu är detta rederi på obestånd, och man har haft och har väl fortfarande svåra ekonomiska problem. Men det här bolaget, som är norskt, är registrerat i Singapore. Det betyder att den inom sjöfartskretsar alltmer växande inställningen att man skall driva fartyg under s.k. bekvämlighets flagg har utnyttjats även av den här norske redaren. I Sverige har vi varit mycket kallsinniga, både i riksdagen och i andra sammanhang, när det beträffande sjöfartspolitiska propositioner har gällt att ta ställning till bekvämlighetsflaggning. Vi har sagt att bekvämlighetsregistrering av fartyg är ett ovälkommet inslag i den internationella sjöfarten. Detta har sagts i såväl propositioner till riksdagen som i motioner som har gått i samma riktning, och det har varit enhälliga uttalanden på den punkten från denna kammares sida. När det gäller fartyg med bekvämlighetsflagg har vi även sagt att statliga institutioner och myndigheter skall iaktta restriktioner då det gäller upphandling av statliga frakttjänster av den här typen av fartyg. I detta fall ämnar emellertid ett statligt varv bilda ett eget bolag i Singapore för att genom detta driva sjöfart. Uddevallavarvet har alltså för avsikt att bilda ett bolag i Singapore och driva fartygen därifrån — och, som det också har sagts i svaret från Roine Carlsson, det skall även i fortsättningen vara singaporiansk flagg på fartygen. Det här har man från de ombordanställdas organisationer i Sverige reagerat kraftigt på, mot den bakgrunden att man har fått uppgifter från svenska redarintressen om att även svenska redare kunde vara intresserade av att överta de här fartygen, och att driva dem under svensk flagg och därmed även skapa sysselsättning för svenskt sjöfolk. Svenskt sjöfolk är f. n. hårt drabbat av arbetslösheten. Om de här åtta fartygen kommer under svensk flagg skulle det skapa 400-500 jobb, säger man. Det gäller då inte bara sjöfolk utan även personal i land som skulle administrera fartygen. Jag förstår mycket väl den häftiga reaktion som de ombordanställda och deras företrädare har uttryckt i detta sammanhang, inte minst mot bakgrund av att den norske redaren J. P. Röed, som avses hyra in dessa båtar från det svenskägda Singaporeregistrerade företaget, har drivit fartygen på ett sådant sätt att det nu och då har förekommit blockader från Internationella transportarbetarfederationen därför att rederiet inte fullgjort sina skyldigheter mot de besättningar man haft anställda. Från sjöfolkets sida hävdas alltså att det vore riktigare om denna fråga kunde handläggas på sådant sätt att fartygen kom under svensk flagg i stället för att drivas under Singaporeflagg. Det skulle ge mera jobb, bättre sysselsättning. Dessutom skulle det bättre sammanfalla med de intentioner som uttalats av statsmakterna. Vi har från denna kammare i olika sammanhang lagt hinder i vägen för de intressen som har funnits hos vissa svenska redare när det gäller att föra ut fartyg och sätta dem under bekvämlighetsflagg. Vi har hårt kämpat emot och sagt nej till dessa intressen. Men en följd av bifall till förslag om bildande av bolag på det här sättet skulle ju undanrycka mycket av den plattform vi har haft att stå på när vi har förvägrat andra svenska intressen att flytta ut sina rörelser till s.k. bekvämlighetsländer. Det är den aspekten jag också har velat peka på i min fråga. Roine Carlsson säger i svaret att regeringen ännu inte har tagit ställning i den här frågan. Jag vet att frågan var het för en månad sedan, och eftersom ännu inget beslut har fattats utgår jag från att det ändå förekommer allvarliga överväganden kring denna fråga. Jag vill tolka in i svaret att en mycket noggrann prövning kommer att ske i detta ärende och att lösningen till sist skall innebära att det kan bli svensk flagg på båtarna och att svenskt sjöfolk kan vara med och driva dem. Därmed skulle en sådan lösning bl.a. också bidra till att minska de sysselsättningsproblem som finns inom svensk sjöfartsnäring. Den andra frågan, herr talman, som gällde försäljningen av fartyg till ett filippinskt rederi, är av en annan karaktär. Jag har ställt mig mycket undrande inför handläggningen av det ärendet. Under budgetåret 1978/79 kom det en proposition från den dåvarande regeringen om svensk varvsnäring. Den innehöll bl.a. ett litet stycke om möjligheterna att bygga fartyg för försäljning till u-länderna. Man sade att denna försäljning med fördel kunde kombineras med olika utbildningsoch samverkansinsatser. I första hand skulle dessa möjligheter skapas för fattiga u-länder, och särskilt sådana länder som Sverige har utvecklingssamarbete med. Möjligheterna borde endast komma i fråga inom ramen för de bilaterala överenskommelser som Sverige har med länder av den här karaktären. Det förutsattes då att beställningarna, för vilka 125 milj.kr. kunde utnyttjas, skulle göras redan före 1979 års utgång. Riksdagen ställde sig bakom propositionen. Nu blev det inte så att någon ansökte om dessa pengar under 1979. Dåvarande departementschefen kom tillbaka följande år och sade att mot bakgrund av att dessa pengar inte syntes ha utnyttjats på det sätt som han ursprungligen hade tänkt sig, begärde han att tidsfristen för dem skulle utsträckas ända fram till utgången av 1983. I motioner i riksdagen — bl.a. i en socialdemokratisk partimotion — underströks att man var helt villig att flytta fram stödet på detta sätt. Det gjordes en komplettering. Man sade att de här pengarna var särskilt lämpliga att användas för mindre och medelstora varv, som var inriktade på fartyg av mindre storlek. Man uppmanade regeringen att aktivt medverka till att förbättra förutsättningarna för en försäljning av varvsprodukter till utvecklingsländerna. Detta var ett beslut som riksdagen helt och hållet ställde sig bakom. Det gällde alltså leverans av varvsprodukter till utvecklingsländer. Jag vet att några mindre varv i mina hemtrakter — Fartygsreparationer i Kalmar och Nya Oskarshamns Varv — hade kontakter med Mogambique på basis av vad som beslutades i riksdagen. Kontakterna varade under ett års tid. Handläggningen av sådana här ärenden tar ju ofta lång tid. I november 1982 tyckte man emellertid att man började närma sig målsnöret. Man tyckte att det var dags att få löfte om att använda de 125 milj.kr. som så att säga hade stått till förfogande under ett antal år. De krav och kriterier som gällde för detta ansågs vara uppfyllda. Mogambique är ju ett utvecklingsland som håller på att bygga upp infrastrukturen av sitt transportväsende. Det gällde kustfartyg. Båtarna var inte så särskilt stora, de var grundgående och skulle kunna gå upp i floderna och användas för de interna transporterna i Mogambique, som har ett dåligt järnvägsnät och dåliga vägförhållanden. Dessutom är — av andra skäl — vägarna osäkra, varför fartygstransporter skulle kunna vara ett bra komplement. Mogambique har f. ö. en kust som är nära 200 svenska mil lång. När varven ville ha de ifrågavarande pengarna för att bygga båtarna blev svaret nej. Vad hände i stället? Jo, pengarna beviljades till ett norskt företag, som äger en stor del av ett bolag, registrerat i Manila på Filippinerna. Det var alltså ett filippinskt företag, jag vågar säga bulvanföretag till ett norskt företag, som skulle få de här pengarna för anskaffande av fartyg, tre stycken, som skulle byggas av Uddevallavarvet. De pengar som ursprungligen var avsedda att användas för länder till vilka vi ger u-landsbistånd, i detta fall till ett lands interna transporter, hamnar i stället i en stor norsk rederikoncern som bildar ett bulvanföretag på Filippinerna som skall använda en annan sorts fartyg i en helt annan trafik. Detta blev alltså resultatet beträffande de 125 milj.kr. som under ett antal år hade funnits tillgängliga för länder som Mogambique. Självfallet kände sig inte minst de varv besvikna som praktiskt taget hade kontrakt färdiga och som räknat med att få pengarna för att bygga fartyg, och därmed gagna sysselsättningen för sina anställda. Jag tillhör dem som ställer sig mycket frågande till det här handlingssättet. Är det ett svenskt intresse när det gäller svenskt u-landsbistånd att understödja ett stort norskt företags bulvanföretag på Filippinerna? Jag tycker att Mogambique i detta fall skulle ligga mycket närmare till. Jag är medveten om att det varv som nu skall använda de 125 miljonerna, Uddevallavarvet, kämpar med mycket stora problem för att hålla sysselsättningen i gång och ge jobb åt sina anställda. Jag har full förståelse för glädjen bland människorna där, som tack vare denna order kan känna sin personliga trygghet i jobbet säkrad ytterligare ett år, eller vilken tid det nu kan röra sig om. Jag har å andra sidan medkänsla för de 300, kanske 400 som är anställda på de andra varven och som känner sin trygghet hotad. De blev mycket missräknade när de fick veta att det inte blev så som deras ledningar hade sagt i MBL-förhandlingar och intern information. Ledningarna hade för de anställda och deras fackliga ombud talat om att det här fanns en möjlighet att trygga sysselsättningen. Både sysselsättningen i Sverige och u-landspolitiken berörs således av den fråga som jag här har försökt få klarhet i. Det är beklagligt att det har gått till på detta sätt. Nu är frågan om dessa ”Filippinerpengar” avgjord. Och kölsträckningen för de båtar som skall byggas vid Uddevallavarvet var gjord redan ett par veckor innan regeringen biföll framställningen — man hade gått händelserna i förväg. Herr talman! När det gäller de frågor som jag har ställt i den andra delen av denna debatt är jag mycket besviken. Samtidigt undrar jag hur det har kunnat gå till på detta sätt. Jag tycker inte att man i detta sammanhang har följt de beslut som vi i riksdagen har fattat när vi har tillstyrkt de propositioner som regeringen har lagt fram och till dem hörande utskottsbetänkanden.

Herr talman! Det finns andra människor som också är besvikna när det gäller de frågeställningar som Birger Rosqvist har tagit upp. Hela den debatt som nu under ett antal veckor har förts i massmedia och av landshövdingar — ingen nämnd — bidrar bara till att skapa ytterligare oro bland de människor som är berörda av sysselsättningen på varvsorterna, då inte minst i Uddevalla. De frågor som Birger Rosqvist har ställt knyter an till sysselsättningen i en region där det i stort sett bara finns ett enda stort företag, nämligen Uddevallavarvet. Den oro som nu skapas leder till att människor får problem. Därför tycker jag att regeringen i lugn och ro skulle kunna få jobba med varvsfrågorna fram till i mars, när vi skall behandla dem här i riksdagen. Regeringen har som sagt välvilligt bifallit Uddevallavarvets ansökan. Jag tycker att det är angeläget att man ställer upp. Det handlar ändå om att man under 1983 till samhället ”kammar hem” uppemot 1 miljard kronor i utländsk valuta genom de olika order som Uddevallavarvet arbetar med. Och vi vet att 50 96 av de industrisysselsatta i den kommun som jag kommer från arbetar just på Uddevallavarvet. Det är bara att konstatera att det utan tvivel är den orten och denna region som är mest beroende av varvets verksamhet. I t.ex. Munkedals kommun, som ligger nära Uddevalla, är varvet den näst största arbetsgivaren. Att regeringen nu ställer sig bakom Uddevallavarvet så att varvet därigenom kan få dessa order innebär att människor kan känna trygghet i sitt arbete åtminstone en tid framöver. F.n. har man åtta fartyg under produktion på Uddevallavarvet, och detta skapar en hel del pengar till samhället, som sagt. Om man skall fundera litet vidare kring de här frågorna, är det ju på det sättet att världen inte ser ut som Birger Rosqvist och jag vill att den skall se ut. Vi vet att marknaden är svag när det gäller fraktverksamheten. Vi vet att det är besvärligt inom varvsnäringen över huvud taget runt om i världen, kanske framför allt beroende på att frakterna inte är vad de borde vara. Nu är det också så att på Uddevallavarvet kan man klara konkurrensen gentemot andra länders varvsnäringar. Problemet är som sagt dels den svaga fraktmarknaden, dels att det krigas om hur man skall finansiera, hur man skall ge krediter till varvsnäringen. Jag tror att när regeringen nu skall ta tag i de här frågorna, är det angeläget att fundera litet över hur vi skall kunna övervintra i den djupa lågkonjunktur som finns på det här området runt om i världen. Jag tror att förutsättningarna för att klara framtiden är goda, inte minst med devalveringen som stöd, eftersom man då kan klara konkurrenssituationen. Det är alltså inga problem på den sidan, utan problemen handlar närmast om försörjningen med krediter. Dessutom tror jag att man när man jobbar med de här frågorna måste fundera över vad som egentligen är alternativet för framtiden. Som jag har sagt arbetar nära 3 000 människor i Uddevallavarvet och dess dotterföretag i Lysekil, och det utgör en stor del av arbetsmarknaden i området, eftersom Uddevallavarvet i stort sett är det enda stora företag som finns i hela Bohuslän. Därför måste man naturligtvis fundera på vad som kan finnas i stället. Som vi ser det i dag finns det inga andra alternativ, och därför ställer vi som kommer från de här regionerna stora förhoppningar på att regeringen i lugn och ro skall kunna arbeta fram positiva förslag för dessa trakter. Vi har ju varit med om stora problem tidigare i Uddevalla, när Thordénkrisen var aktuell. Vi har varit med om problem när staten löste ut Broström, då Uddevallavarvet tillhörde Eriksberg. Vi har haft stöd av den socialdemokratiska regeringen tidigare, när det har handlat om investeringar. Våra förhoppningar på den nuvarande socialdemokratiska regeringen är stora för att man även i framtiden skall kunna bygga fartyg vid Uddevallavarvet.

Herr talman! Birger Rosqvist sade att han hade anledning att känna oro, därför att han på hemmaplan hade ett par varvsorter. Jag kan förstå Birger Rosqvists känslor. Men på detta vill jag ändå svara, att eftersom Birger Rosqvist är en mycket förfaren och insiktsfull riksdagsman i bl.a. varvsfrågorna, kan han kanske förstå hur jag känner det, som har ansvaret för varvspolitiken i landet. Varvsfrågorna är ju till sin natur oerhört komplicerade, och det är ett väldigt omfattande problemkomplex. Herr talman! Jag skall något kommentera Birger Rosqvists synpunkter. Låt mig börja med hans funderingar kring Röed och Uddevallavarvet.

Fullt så enkelt kan man inte lösa dessa frågor. Men regeringen har ju ännu inte tagit ställning, och därför finns det väl skäl för Birger Rosqvist att avvakta hur regeringen kommer att ställa sig till de här frågorna. Man måste ju väga samman väldigt många olika faktorer. Jag vill återigen påpeka att både riksgäldskontoret och fartygskreditnämnden har tillstyrkt Uddevallavarvets framställan. Jag tror att man utan att på något sätt förhäva sig kan säga att en av tankarna — kanske den väsentligaste för Uddevallavarvet— när man behandlade den här frågan var att detta var ett sätt för Uddevallavarvet att trygga sin fordran på rederiet. Jag tror att Birger Rosqvist, om han studerar ärendet ytterligare, kan förstå att Uddevallavarvet kan finna det angeläget att försöka jobba med inriktningen att trygga sin fordran. Det är nämligen mycket pengar som står på spel för Uddevallavarvet. Jag vill tillägga att vad regeringen har att ta ställning till i Röedärendet är en överföring av lån och garantier till det av Uddevallavarvet ägda bolaget. Ansökan omfattar inte något ställningstagande till frågan om fartygen skall gå under svensk flagg eller ej. Denna fråga ankommer det primärt på Uddevallavarvet att avgöra. Sedan skulle jag vilja säga några ord om Birger Rosqvists synpunkt på u-landsstödet. Den redovisning som Birger Rosqvist lämnar är riktig, när han talar om att beloppet fastställdes i slutet på 1970-talet. Men vi skall också vara på det klara med att först en bit in på 1980-talet har det kommit fram projekt som kunnat prövas på detta sätt. Det har funnits olika tankar vid olika varv om att använda detta stöd, men det har inte funnits några konkreta handlingar färdiga, så att ett ställningstagande har kunnat ske. Jag vill påpeka att Uddevallavarvet var det första varv som hade sådana handlingar färdiga att de kunde utgöra underlag till ett ställningstagande. För att försöka tala i de termer som gäller vill jag säga att aktiemajoriteten i det företag som Birger Rosqvist åberopar ägs av landet i fråga. Det norska företag som Birger Rosqvist talar om har en minoritetspost på ca 40 90. Innan jag slutar mitt anförande, herr talman, vill jag tillägga att anslaget på 125 milj.kr. för bidrag till fartygsexport till u-länder är ett varvsstöd och sålunda ej ett reguljärt bistånd. Det här varvsstödet behöver alltså inte uppfylla samma villkor som satts upp för det svenska biståndet. Vidare är villkoren för stöden utformade enligt gällande internationella åtaganden. Som jag sade tidigare är bidraget vid fartygsexport till Filippinerna väl förenligt med de grunder som gäller för användningen av detta speciella anslag.